Herr talman! Utformningen av det framväxande datoriserade informationssamhället berör alla människor. Datatekniken används i dag i hela samhället, såväl av förvaltningar och myndigheter som av enskilda företag och privatpersoner. Ett samhälle där kommunikation och information baseras på datatekniken rymmer både möjligheter och risker. Centerpartiet anser att datatekniken måste byggas upp utifrån de enskilda människornas behov och förutsättningar. Samhällets åtgärder inom datateknikområdet och den fortsatta utvecklingen av det framtida informationssamhället måste utgå från en helhetssyn på datafrågorna. Denna helhetssyn saknas i den nuvarande datapolitiken. Datateknikens användning och dess konsekvenser för människor, organisationer och samhälle måste beaktas i ett sammanhang. För centerpartiets del har det varit naturligt att sätta den enskilda människan och hennes rätt till personlig integritet i centrum för datapolitiken. Jag vet av egen erfarenhet hur det känns att via massmedia en dag helt plötsligt få reda på att man ingår i ett mycket stort forskningsregister, där det har samlats en mängd mycket känslig information om mig. Det har skett utan att jag har fått någon som helst information om detta. Jag har inte haft — Prot. 1987/88:21 möjlighet att antingen acceptera att ingå i ett sådant forskningsprojekt eller 11 november 1987 att avböja. Man har helt enkelt struntat i min uppfattning utan helt enkelt via 0 mitt personnummer samlat in en mängd uppgifter och använt dem i forskningen. Herr talman! För att uttrycka mig milt vill jag säga att när man upptäcker detta blir man mycket upprörd. Detta tycker jag är ett talande exempel på att det behövs rejäla skärpningar i datalagen på flera olika områden. I det nu föreliggande betänkandet från konstitutionsutskottet behandlas en proposition som handlar om reglerna för rättelse och skadestånd samt ett antal datapolitiska motioner. Det föreslås bl.a. en regel om att felaktiga uppgifter i personregister skall rättas. Det är i och för sig bra, men centern är inte beredd att acceptera det föreliggande förslaget eftersom skyldigheten att rätta felaktiga uppgifter inte görs ovillkorlig. Det uttrycks på följande sätt i lagförslaget: ”En oriktig eller missvisande uppgift skall rättas, ändras eller uteslutas, om det inte saknas anledning att anta att otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet skall uppkomma.” Men vem är det som skall avgöra om otillbörligt intrång i integriteten förekommer eller inte? Jo, det registerhållaren. Som vanligt struntar man i vad den enskilda, berörda människan tycker. Detta synsätt är ett uttryck för en storebrorsmentalitet, som vi från centerns sida inte kan acceptera. Vi vill alltså ha en ovillkorlig skyldighet för registerhållaren att åtgärda felaktiga personuppgifter som förekommer i ett dataregister. I propositionen föreslås vidare att den registeransvarige skall utse en eller flera kontaktpersoner som skall ha till uppgift att hjälpa den som misstänker att felaktiga personuppgifter är lagrade om honom eller henne. Ett sådant förslag är i och för sig bra, med det finns vissa oklarheter när det gäller regleringen av denna kontaktpersons ansvar och befogenheter, såsom förslaget är utformat. Datainspektionen föreslås få befogenheter att meddela föreskrifter om kontaktpersonen och dennes befogenheter. Av propositionens specialmotivering framgår det att en sådan kontaktperson kan ha en annan arbetsgivare än den registeransvarige. Den registeransvarige kan alltså vara fristående i förhållande till kontaktpersonen, och därmed kan möjligheterna för kontaktpersonen att påverka den registeransvarige i fråga om registret bli begränsade. För att skapa full klarhet på detta område anser vi att datainspektionens föreskrifter skall riktas enbart till den som enligt 1 § datalagen är registeransvarig. Ansvaret för kontaktpersonens verksamhet, dennes befogenheter m.m. bör således vila på den registeransvarige.

Risken är då stor att kvaliteten på de samkörda uppgifterna blir undermålig. Det har vi sett exempel på. Detta gäller t.ex. när olika administrativa register samkörs för kontrolländamål men också när olika register samkörs för forskningsändamål. 43 Det är därför enligt vår uppfattning nödvändigt att kraftigt begränsa samkörningen av olika register. Registersamkörningar bör kunna tillåtas endast under två förutsättningar: antingen genom s.k. informerat samtycke, dvs. att de som ingår skall informeras om samkörningen och ge sitt samtycke till den, eller genom att samkörningen regleras i en särskild registerlag, dvs. att vi fattar beslut om samkörningen här i Sveriges riksdag. Det är bara om någon av dessa två förutsättningar uppfylls som vi tycker att samkörning mellan olika dataregister skall få förekomma. Med stöd av lagar och förordningar samlar olika myndigheter in mängder med uppgifter om enskilda människor. Detta gör man för att kunna sköta sin myndighetsutövning på ett så effektivt sätt som möjligt. Men dessutom ägnar sig en del myndigheter åt att på kommersiella grunder sälja dessa uppgifter vidare till hugade spekulanter. Det är ett oskick. Dataoch offentlighetskommittén har i sitt andra delbetänkande tagit upp frågan om myndigheternas försäljning av personuppgifter. Kommittén föreslår ett principiellt förbud för sådan försäljning utan riksdagens bemyndigande. Detta är i och för sig ett bra förslag, men det urholkas tyvärr samtidigt, genom att kommittén föreslår att man ur nio olika register också i fortsättningen skall få lov att sälja uppgifter. De nio register som man specificerar är identiska med dem som det redan i dag sker någon försäljning att tala om ifrån. Denna urholkning av ett sådant principiellt förbud mot försäljning av uppgifter är olycklig. Centern har under ganska många år krävt olika åtgärder för att förbättra skyddet för den personliga integriteten. Bl. a. med anledning av de krav som vi har rest tillsatte regeringen dataoch offentlighetskommittén, DOK. Till DOK har sedermera hänvisats frågor om begränsning av personnummeranvändningen, restriktivare tillståndsgivning för samköring av dataregister och förenklade regelsystem i stället för maskinell kontroll samt andra viktiga frågor. DOK har dessutom utrett frågor som grundlagsskydd för den personliga integriteten. Det är bra att dessa frågor nu ses över i ett sammanhang. Men vad som inte är bra är att under tiden som utredningen pågår kommer det hela tiden till stånd nya register, samkörningar av olika register, ökad uppgiftsinsamling osv. Det vore väl ganska naturligt att denna utveckling stoppades upp under tiden som utredningsarbetet pågår, så att inte utredningen är förbisprungen och överkörd av verkligheten när den är klar. Det är därför som centern har krävt och i det här betänkandet kräver ett moratorium för nya eller utökade register och för ytterligare samkörningar intill dess att vi hinner ta ställning till de frågor som nu behandlas i dataoch offentlighetskommittén. Datasamhället är mycket sårbart, och från regeringens sida tar man mycket lätt på sårbarhetsfrågorna. Mest känsliga ur sårbarhetsoch säkerhetssynpunkt är de stora centrala dataregistren. Ett sätt att förbättra säkerheten är att genomföra en systematisk decentralisering av dessa system. Det gäller t.ex. de centrala register som finns inrättade för skatteväsendet, exekutionsväsendet och socialförsäkringssystemet. Som har sagts tidigare i diskussionen i dag har många av dessa register nu så pass många år på nacken att de drar med sig betydande underhållskostnader, och det finns därför anledning att pröva helt andra systemlösningar. Då tycker vi att det vore naturligt att satsa på decentraliserade systemlösningar, bl.a. därför att deur = Prot. 1987/88:21 säkerhetssynpunkt är väsentligt bättre än de stora centrala systemen. 11 november 1987 Herr talman! Med hänvisning till vad jag sagt och i övrigt till vad som fims redovisat i utskottsbetänkandet ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2,4, 5, 8, 10 och 14.

Herr talman! Mitt anförande skall uteslutande behandla vpk-motionen om kommunala databaser, som har behandlats av konstitutionsutskottet i betänkande 1987/88:5. I motionen har jag pekat på den väldiga mängd information som kan sökas genom databaser. Det kan exempelvis gälla näringsliv, ekonomi och företag. Vidare kan frågor om skatterätt och arbetsrätt samt andra juridiska spörsmål besvaras. Medicin, hälsovård och miljövård kan man också peka på som exempel där databaser kan ge värdefull information. Självfallet kan motsvarande uppgifter sökas i exempelvis bibliotek. Men just snabbheten och lättillgängligheten ger stora fördelar vid användandet av databasinformationen. Tillgången till den databaserade informationen är emellertid i högsta grad snedfördelad i samhället. Statliga myndigheter, företag av olika storlekar och välbeställda enskilda personer äger, behärskar och kan ta obegränsad del av denna enorma faktasamling. Folk i allmänhet, fackligt aktiva och förtroendevalda i kommuner, landsting samt även riksdag har ingen eller dålig överblick över de nya informationssystemen. Informationsklyftan i vårt samhälle växer. Enligt vänsterpartiet kommunisternas synsätt utgör detta ett hot mot demokratin. Att tillhandahålla lättillgängliga terminaler med abonnemang på de viktigaste databaserna borde vara en samhällelig angelägenhet. Naturligtvis bör instruktör eller assistent finnas som kan hjälpa allmänheten till rätta med tekniken. Konsumentupplysning, bibliotek och gymnasieskolor borde kunna samarbeta för att ge allmänheten en offentlig databasservice till låg kostnad eller kanske t.o.m. gratis. Man kan naturligtvis också tänka sig att en samhällelig databasservice mot avgift kunde erbjudas små och medelstora företag som inte själva ekonomiskt kan klara egna databasabonnemang. För att skapa denna möjlighet föreslår vi alltså inrättande av kommunala databaser. Utskottet pekar i sitt svar på motionen på viss försöksverksamhet inom Härnösands kommun. Dessutom hänvisas till den prövning som görs av statskontoret för att bättre utnyttja de statliga dataregister som har karaktär avinformationsdatabaser. Utskottet anser att de överväganden som görs inte bör föregripas och tillstyrker inte motionsyrkandena. Rent allmänt vill jag karakterisera utskottsmajoritetens skrivning som torftig. Inga argument framförs mot förslagen i sig. Det enda som visas är beslutsvånda och en vilja att inte göra förändringar där allmänhetens inflytande och kunskap vidgas genom kommunala databaser. I en gemensam reservation av folkpartiet och vpk, nr 15 till detta betänkande, yrkas bifall till motion K413 samt att motionen K435 skall vara besvarad med vad utskottet har anfört. Jag yrkar bifall till denna reservation och avslag på hemställan i betänkande 1987/88:5 mom. 18i motsvarande del.

Herr talman! Datateknikens utveckling både fascinerar och skrämmer. Den fascinerar ofta den som fått inblick i de möjligheter som står till buds med hjälp av datorn. Samtidigt skräms många människor av de konsekvenser som den nya datateknologin kan få för deras levnadsbetingelser och den personliga integriteten. Politiskt framstår det därför som viktigt och ytterst angeläget att bredda utbildningen i datafrågor och att vi steg för steg förstärker den personliga integriteten. Det måste alltid finnas en fredad personlig sektor dit datorernas förmåga att lagra uppgifter aldrig når. De finns, som försöker slå politiskt mynt av den oro som många känner inför det som är nytt. Det är en mycket kortsynt politik, och den försvårar möjligheterna att utnyttja den nya teknikens fördelar. Vill vi ta till vara den nya teknikens fördelar, så måste medborgarna ges möjligheter att följa och påverka utvecklingen på ett sådant sätt att de inte känner främlingskap och upplever tekniken som ett hot. Det är därför av största vikt att debatten i datafrågor förs med ett stort mått av saklighet. Denna uppmaning gäller också Gunnar Hökmark, när han beskyller socialdemokraterna för nonchalans i integritetsfrågor. Om Hökmark ägnade litet tid åt att ta reda på hur datafrågorna behandlats här i riksdagen, så kommer han att finna att han ganska snart kan sluta med sina förlöpningar på denna punkt. Datatekniken har också en positiv sida som, tyvärr, alltför sällan berörs vid våra debatter här i riksdagen. Det kan därför vara på sin plats att slå fast att en utveckling av datatekniken tillsammans med en ökad kunskapsnivå hos oss samhällsmedborgare kan leda både till en fördjupad demokrati och till att Sverige också i framtiden kan hävda sig väl när det gäller sysselsättning och konkurrenskraft. Det är vi själva som avgör demokratins innehåll och kvalitet, om den skall bestå eller inte. Vill man med datateknologins hjälp nå demokratiska mål, måste vi självfallet också skapa de adekvata styrmedel som behövs. Det går inte, som vissa förespråkare vill, att överlåta till marknadskrafterna att ensamt bestämma utvecklingen. Jag vill, rent allmänt, framhålla detta, eftersom informationsfrågorna berörs i ett antal motioner och av ett par reservanter i anslutning till det utskottsbetänkande vi nu behandlar. Genom att sätta människorna i centrum för utvecklingen, som vi socialdemokrater vill göra, är det möjligt att förena den nya tekniken med en ny arbetsorganisation som leder till ett mera decentraliserat ansvar, intressantare arbetsuppgifter och ökad demokrati. Datoriseringen skall ske på människornas villkor. Datorn är en maskin, ett verktyg, som skall styras av människans unika bedömningsförmåga och yrkesskicklighet. Rätt använd kan således datateknologin bli ett gott verktyg även för att vitalisera demokratin. Medborgarna kan lättare få tillgång till viktig information. Nya möjligheter öppnas för den enskilde att enklare än förut följa den politiska beslutsprocessen. Informationsflödet kan med den nya teknikens hjälp tillåtas gå i båda riktningarna mellan enskilda medborgare och myndigheterna. Detta är några vägar bland många som vi socialdemokrater kan tänka oss att gå för att med datateknikens hjälp fördjupa demokratin i det svenska samhället. Det skall kanske nämnas i detta sammanhang att det i vissa kommuner = Prot. 1987/88:21 pågår försöksverksamhet på detta område. Därmed har jag berört de 11 november 1987 synpunkter som i denna fråga framförts i reservation 15 och i ett antal. Toda no motioner, bl.a. nr 413 av Paul Lestander. Lika litet som det finns anledning att måla upp skräckvisioner av ett framtida datasamhälle, lika litet finns det anledning att framställa datoriseringen som om den vore problemfri. Det är den naturligtvis inte. Vi kan därför med tillfredsställelse konstatera att den nuvarande regeringens ambitioner på kort och lång sikt är att värna om den personliga integriteten och förhindra otillbörliga integritetsintrång. Regering och riksdag har med skärpa slagit fast att myndigheternas insamlande av personuppgifter inte får tränga tillbaka varje människas rätt till integritet. Det måste med andra ord finnas tydliga gränser för myndigheternas insyn i enskilda människors liv. Vi kan emellertid inte finna, som föreslås i reservation 10, att det finns anledning att — utan att avvakta DOK:s arbete — tillsätta en delegation för medborgarnas uppgiftsskyldigheter. Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att det måste vara en självklar utgångspunkt för alla myndigheter att så långt det är möjligt begränsa insamlandet av uppgifter. Datalagen är för övrigt också utformad så, att onödigt uppgiftsinsamlande skall kunna förhindras. Den restriktivitet som riksdagen uttalat sig för i detta sammanhang kräver i och för sig inga ändringar i datalagen. Av proposition 116, som vi nu behandlar, framgår att regeringen har för avsikt att stegvis förelägga riksdagen förslag om ett bättre integritetsskydd. Och detta bör ju åtminstone tillgodose Elving Anderssons krav på ändringar i datalagen. Propositionen har föranlett tre reservationer i anslutning till utskottets betänkande. I reservation 1 vill moderaterna och centern att rättelseskyldigheten beträffande ett personregister skall vara ovillkorlig. Klokskapen tycks i detta fall ha fått ge vika. Enligt nu gällande lag skall rättelse ske när skäl föreligger. Föreligger inte skäl behöver rättelse inte ske. I lagförslaget föreligger en omvänd presumtion, dvs. att rättelse skall ske. En genomläsning av vad departementschefen anfört i propositionen beträffande skyldigheten att rätta felaktig eller missvisande uppgift visar att det knappast går att komma närmare en ovillkorlighet i rättelseförfarandet. Att, som reservanterna vill, göra rättelseskyldigheten obligatorisk är, sakligt sett, att skjuta över målet. Jag delar också departementschefens uppfattning att en regel om obligatorisk rättelse passar mindre väl för missvisande uppgifter. Moderaterna och centern står också för reservation nr 2. Man finner ordningen med en kontaktperson välmotiverad men anser att oklarhet kan uppstå beträffande ansvaret för kontaktfunktionen. Jag måste säga till Elving Andersson att det för mig är närmast obegripligt att man kan komma fram till den ståndpunkten. Är man läskunnig och det allra minsta intresserad av vad som står att läsa i propositionen, kan man åtminstone på tre ställen i förslaget, på s. 10 och 11 i propositionen, få klarhet i att ansvaret enligt datalagen åvilar den registeransvarige och ingen annan. 4” I reservation nr 3 av folkpartiet behandlas den i och för sig viktiga frågan 11 november 1987 om hur rättelser i dataregister bör dokumenteras. Denna fråga diskuterade vi ganska ingående i dataoch offentlighetskommittén. Vi kom fram till att det inte behövdes någon uttrycklig regel om detta i datalagen. Det bör måhända framhållas att en obligatorisk skyldighet att dokumentera alla rättelser i personregister inte är alldeles oproblematisk. Herr talman! I utskottets betänkande behandlas också ett antal motioner som väckts under den allmänna motionstiden 1987. Många av dem är gamla bekanta och berör ämnen som är föremål för beredning i regeringskansliet och under diskussion i DOK. Här kan nämnas sekretessen inom hälsooch sjukvården, myndigheters försäljning av uppgifter ur ADB-register, begränsning av användning av personnummer, samkörning av personregister, offentlighet och sekretessfrågor, massuttag för kommersiella ändamål, forskningsoch statistikregister samt offentlighetsprincipen och informationsteknologin. Det är alltså en lång rad av de frågor som har berörts av dem som tidigare deltagit i denna diskussion. De synpunkter som tas upp i reservationerna 4, 5, 6, 7, 10, 12 och 15 är föremål för beredning, och riksdagen kommer att få anledning att återkomma till dem. I reservationerna 8 och 9 krävs moratorium för nya och utökade dataregister i avvaktan på DOK:s slutbetänkande och den forskningspolitiska prövningen. Utskottet har tidigare, i samband med att liknande yrkanden framställts, funnit det olämpligt att låsa tillämpningen av datalagen och hithörande lagstiftning under en längre tid. Riksdagen har delat den bedömningen. Företagens integritetsskydd berörs i en reservation från moderaterna och i ett särskilt yttrande från folkpartiet. Vi är naturligtvis överens om att företagen har behov av skydd i olika sammanhang, främst från ekonomiska och konkurrensmässiga synpunkter. Detta skyddsintresse skall dock inte blandas ihop med skyddsintresset för enskilda. Företagens behov av skydd bör som hittills tillgodoses genom regler i brottsbalken, sekretesslagstiftningen och speciallagstiftning, som t.ex. lagen om illojal konkurrens. 10 § i datalagen, som reservation 13 handlar om, är en viktig del i den enskildes möjligheter att kontrollera ett registers innehåll och uppgifternas riktighet. Datainspektionen har meddelat råd om hur dessa registerbesked bör vara utformade. Utskottet anser inte att det är nödvändigt att ändra datalagen på sätt som föreslagits i motion K410 och som reservanterna yrkat bifall till. Herr talman! Beträffande reservation nr 14 vill jag bara till sist understryka att riktlinjerna för den framtida datapolitiken är att decentralisera datorkraften. Detta arbete bedrivs i enlighet med de riktlinjer som riksdagen beslutat om. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 1987/88:5 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Kurt Ove Johansson avslutade med att säga att riktlinjerna 11 november 1987 för datapolitiken innebär att man skall fortsätta decentraliseringen av — mamméon, nm oo = datorkraften. Jag vill hävda att det möjligtvis finns riktlinjer, men väldigt litet handling. Det skulle vara intressant om Kurt Ove Johansson kunde ge exempel på att man verkligen vidtagit decentralisering av datakraften, förutom att man sagt att detta skall vara en riktlinje. Herr talman! Kurt Ove Johansson tog också upp företagens integritet. Det må vara att man kan se detta ur olika perspektiv, men behovet finns uppenbarligen. Alldeles nyligen kunde vi se ett exempel, då chefen för statens prisoch kartellnämnd, efter att i sin egenskap av generaldirektör ha lett en utredning angående den svenska dagligvaruhandeln, omedelbart därpå tillträdde en befattning inom kooperationen. Det illustrerar i all sin enkelhet behovet av att man skapar regler som skyddar företagens integritet. Herr talman! Kurt Ove Johansson tyckte inte om att jag tidigare sade att den socialdemokratiska politiken för att skydda den enskildes integritet bygger på nonchalans mot den enskildes rätt att själv kunna påverka skyddet av det egna privatlivet. Men den fråga man då kan ställa till Kurt Ove Johansson är på vilket sätt den socialdemokratiska gruppen i denna riksdag har medverkat till att fatta beslut som stärker skyddet av den enskildes integritet. I denna proposition behandlas frågan om rättelser. Men det är knappast fråga om något så revolutionerande att man kan säga att man därmed, annat än mycket marginellt, förbättrar skyddet för den enskilde. Vad regeringen har gjort är att den har slagit till mot tidningarnas, massmedias, möjligheter att registrera offentliga uttalanden i offentliga sammanhang från offentliga personer. Det är det enda kraftfulla man har gjort. Men det har inget som helst att göra med den enskildes integritet och skyddet av privatlivet. I stället ser vi att man är i färd med att lägga fram en ny taxeringslag, ett förslag som framställs utan att man på något sätt har utrett vilka konsekvenser denna lag får för den enskildes integritet. Vi ser hur man har beslutat om och genomfört ett antal andra stora centrala register. Vi ser också, som i detta betänkande, att socialdemokraterna inte är beredda att se till att vi får en bättre tillämpning av sekretesslagen. Man är inte beredd att ge enskilda registrerade en möjlighet att överklaga beslut om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. Jag vill gärna fråga Kurt Ove Johansson: Vad finns det för logik, förutom nonchalansen, i att den som begär ett utlämnande av en uppgift får överklaga beslutet, medan den som är registrerad och som har enbart sekretessen att lita till, inte får lov att överklaga ett beslut om utlämnande? Varför är det så? Vad är detta, om inte nonchalans? Herr talman! Vi berör i detta betänkande också frågan om de statliga myndigheternas försäljning av uppgifter. En av de absolut största försäljarna är statens personoch adressregister, som innehåller 22 olika uppgifter om enskilda privatpersoner. Det är kanske det allra mest integritetskränkande. Inför kraven på att reducera SPAR till att endast vara ett adressregister för uppdatering säger Kurt Ove Johansson enbart att försäljningen av uppgifter skall fortsätta. Likaså säger han och den socialdemokratiska majorieten i dataoch offentlighetskommittén att de myndigheter som i dag bedriver försäljning av uppgifter skall fortsätta att aktivt sprida uppgifter om enskilda 49 människors privatliv. Vad annat än nonchalans är väl det, Kurt Ove Johansson? Samtidigt som vi ser hur samhällsfunktioner i olika delar av det svenska samhället i dag datoriseras och blir alltmer beroende av den nya informationsteknologin, uppträder socialdemokraterna i själva verket på ett sådant sätt att det urholkar den enskildes rättsskydd och håller på att göra den enskilde i praktiken alltmer rättslös. Jag skulle vilja avsluta med att fråga Kurt Ove Johansson: Varför inte ge den enskilde ett starkare rättsligt skydd mot utlämnande av sekretessbelagda uppgifter? Varför inte låta den enskilde bli skyddad mot den spridning av personuppgifter som försäljningen från SPAR och många andra centrala register innebär? Varför inte medverka till en precisering av datalagen, som gör att själva ändamålet med användningen av insamlade uppgifter blir styrande? Ja, varför? Svaret är, även om Kurt Ove Johansson givetvis inte kommer att säga det, att socialdemokraterna intar en nonchalant attityd till den enskildes rätt till skydd av sitt privatliv. Jag ser fram mot svar av Kurt Ove Johansson på mina frågor.
Herr talman! I flera av de delfrågor som berörs i de olika reservationerna i detta betänkande hänvisar Kurt Ove Johansson till pågående utredningsarbete i framför allt dataoch offentlighetskommittén, DOK, och menar att de får lösas efter hand. Jag tycker att det sättet att argumentera inte är särskilt trovärdigt, eftersom det händer så mycket under tiden. Hela tiden kommer det till nya personregister, nya samkörningar, nya uppgiftsinsamlingar osv. — allt detta medan utredningsmaskineriet sakta mal vidare. Det är mot den bakgrunden som vi från centerns sida har ställt ett krav på ett moratorium, att man inte tillåter några nya register, inte släpper fram några nya samkörningar, inte startar några stora nya uppgiftsinsamlingar innan vi får utrett och har bestämt oss för en ny och förhoppningsvis skärpt datapolitik i Sverige. Om Kurt Ove Johansson var beredd att ställa upp på ett moratorium, skulle hans argumentering bli mer trovärdig. När det gäller den ovillkorliga skyldigheten att rätta felaktiga uppgifter tillbakavisar Kurt Ove Johansson mycket bestämt vårt krav på att den skyldigheten skall vara just ovillkorlig. Och han gör det med hänvisning till att det bara är under förutsättning att uppgifterna inte har någon betydelse för den registrerades personliga integritet som man kan låta bli att rätta uppgifterna. Men vem är det som avgör om den felaktiga uppgiften är ett intrång i integriteten eller inte? Inte är det den berörda enskilda människan, för denne vågar inte Kurt Ove Johansson och socialdemokraterna låta få ett ord med i laget, utan det är myndigheten eller den som annars är registeransvarig som på den enskildes vägnar skall avgöra om det är fråga om integritetsintrång eller inte. Vi tycker det är självklart att det borde vara en ovillkorlig skyldighet att rätta till en felaktig uppgift. Dessutom används ju många sådana här uppgifter som underlag för statistikproduktion, och vi har fått skrämmande exempel på att de ibland används för mycket tveksamma forskningsändamål. Detta gör naturligtvis = Prot. 1987/88:21 att faran med felaktiga uppgifter i sådana register blir ännu större. Det kanju 11 november 1987 resultera i en felaktig statistik och felaktiga forskningsresultat, Och i —Aysme. slutändan kan detta resultera i att vi som politiker får ett felaktigt beslutsunderlag. Herr talman! Kurt Ove Johansson sade också någonting som jag tyckte var väldigt bra och som jag gärna vill ge honom en eloge för och instämma i. Han sade att det måste finnas ett privat område, dit datamaskinerna inte når. Det är en deklaration som jag helhjärtat ställer upp för. Men, Kurt Ove Johansson, frågan är: Hur lever ni egentligen upp till den deklarationen? Finns det i dag något sådant privat område, dit datamaskinerna inte når? Hur är det t.ex. med oss som råkar vara av manligt kön och födda 1953 — har vi haft ett privat område dit datamaskinerna inte når? Jag upplever det i alla fall inte så, efter vad som avslöjades i förra veckan. Se till att ni lever upp till de vackra parollerna och se till att de också kan förverkligas! Ni kommer att få ett kraftfullt stöd från centern i det arbetet.
Herr talman! Kurt Ove Johansson sade bl.a. att det finns människor — här i kammaren — som slår mynt av andra människors oro. Jag skulle faktiskt vilja få en precisering: Vad syftar Kurt Ove Johansson på, och i vilka sammanhang? Kurt Ove Johansson sade också att socialdemokraterna alltid har satt människan i centrum. Ja, i ord sätter socialdemokraterna i ord människan i centrum, men när man kommer ner till att låta de vackra orden bli praktisk verklighet är det mer tveksamt. För vore orden också verklighet, varför får man i så fall fortsätta att sälja ut uppgifter ur t.ex. SPAR-registret? Läste Kurt Ove Johansson i Dagens Nyheter för någon vecka sedan om anhöriga som i samband med dödsfall omedelbart fick hem reklam från en begravningsfirma? Det var ett resultat av att staten ägnar sig åt försäljning ur sina egna register. Om människan verkligen sätts i centrum måste man också fråga sig varför det fortfarande samkörs utan enskilda människors samtycke. Med dagens lagstiftning skulle vi ju faktiskt kunna råka ut för ett nytt Metropolitregister. Nej, vi måste minska personnummeranvändningen, även på t.ex. folkbiblioteken. Vi får inte låta biblioteken bli en central för åsiktsregistrering, vilket det faktiskt finns risk för genom att man inte i verkligheten sätter människan i centrum. Det måste ges registerbesked som är så utförliga att de blir trovärdiga. Det minskar oron hos allmänheten. Vi måste ge vanliga människor möjlighet att via allmänterminaler få insyn och kontroll. Det sade KU i ett betänkande redan 1981/82, men ännu finns inte någon sådan möjlighet på ett regelmässigt sätt. Vi måste lagstifta om rättelserutiner. Vi får inte falla undan för tekniken utan måste låta människor styra. Detta, menar jag, är att sätta människan i centrum.

Herr talman! Kurt Ove Johansson hade vänligheten att nämna reservation 15 och de bakomliggande tankarna vid ett par tre tillfällen i sitt anförande. Han kom också i sin slutkläm in på att frågan visst bereds i regeringskansliet och fällde något yttrande som möjligen kan förstås så att det finns försöksverksamhet i fler kommuner än Härnösand, även om utskottet i sitt yttrande bara nämner Härnösands kommun. Men vad vill egentligen socialdemokraterna? Det hade kanske varit bättre om Kurt Ove Johansson hade talat om det. I sitt tal pratade han gång på gång om vidgad demokrati och om datorernas möjligheter för människan och för folket. Men finns det eller planeras det i budgetbehandlingen något generellt anslag till kommunerna för en utvidgad försöksverksamhet i det här avseendet? Finns det något faktiskt ekonomiskt innehåll i statskontorets utredande om lokalkontor, exempelvis? Ni måste visa den politiska viljan att lösa frågor genom handlingar, inte genom Kurt Ove Johanssons mer eller mindre vältaliga deklarationer. Jag ser det här som en prövosten. Finns det inga anslag, då finns ingen politisk vilja att ge datorernas möjligheter till gemene man, och då finns inte de faktiska möjligheterna att utvidga demokratin så som vi avsåg i vår motion.

Herr talman! Jag skulle vilja rekommendera Paul Lestander att, när han får litet mer tid och inte är upptagen av replikväxlingar, sätta sig ned och läsa igenom mitt inledningsanförande. Han kommer då att finna att jag gjorde en ganska lång redogörelse för vilka vägar socialdemokraterna kan tänka sig att gå på det här området. Så tillbaka till Gunnar Hökmark och den socialdemokratiska nonchalansen. Jag tycker att det är mycket nonchalant av Gunnar Hökmark att över huvud taget komma till en så pass seriös debatt som en riksdagsdebatt ändå är och framställa de här beskyllningarna. Om Gunnar Hökmark hade ägnat litet tid åt att titta på vad som har förekommit i den här kammaren sedan lång tid tillbaka, skulle t.o.m. han kunna finna att socialdemokraterna verkligen har legat hårt i selen för att se till att den personliga integriteten skyddas. För att ta ett exempel kan jag nämna att datalagen är tillkommen på socialdemokratiskt initiativ. Vill man gå mycket enkelt till väga kan man också peka på att den proposition som vi i dag behandlar och som Gunnar Hökmark knappt har berört är ett led i arbetet att förstärka den personliga integriteten. Det är alltså inte svårt, om man går till kammarens handlingar, att finna att socialdemokraterna kanske mer än något annat parti har drivit dessa frågor. Sedan är det naturligtvis litet grand av en ödets ironi när t.ex. Margitta Edgren tar upp personnumren till diskussion. Jag skall be att få läsa upp ett litet stycke som gäller personnummer: ”För egen del anser jag i likhet med remissinstanserna att kommittén har anfört övertygande skäl mot att begränsa användningen av personnummer. Jag vill särskilt peka på att en begränsning av denna användning skulle kunna få effekter som i själva verket skulle motverka syftet att skydda den personliga integriteten. Riskerna för personförväxlingar skulle nämligen öka avsevärt.” De som har stått för den här lovsången till personnumren, Margitta — Prot. 1987/88:21 Edgren, är Ola Ullsten och den folkpartistiska regeringen. Jag tror således = 11 november 1987 att det inte skulle vara så dumt om de borgerliga ledamöterna gjorde. musa LL källstudier i den här frågan. Sedan är det väl inte så konstigt, Elving Andersson, att DOK arbetar och lägger det ena delförslaget efter det andra — i akt och mening att göra det möjligt för regeringskansliet att, precis som jag tidigare har sagt, steg för steg lägga fram förslag som syftar till att öka den personliga integriteten. Med dessa utgångspunkter finns det nog anledning för mina meddebattörer från den borgerliga kanten att efter den här debatten ägna litet tid åt källstudier.

Herr talman! Jag lyssnade noga på Kurt Ove Johanssons huvudinlägg. Det hade för mig likhet med ett fyrverkeri, som var mycket vackert att se på - men när det var slut visste ingen att pjäsen var avfyrad. Jag tror också att ett närmare studium av det i snhabbprotokollet kommer att ge samma intryck. Det fanns inte någon substans i form av förslag i den riktning vi hade skisserat i vår motion.

Herr talman! Jag ställde ett par konkreta frågor till Kurt Ove Johansson. Jag frågade honom i vilken mån socialdemokraterna har omsatt sitt tal om riktlinjer för decentralisering i faktiska beslut. Han kunde inte ge något svar på den frågan. I stället bemötte han mitt inlägg med en attityd som påminner mer om upptakten till ett krogslagsmål än till en stillsam kammardebatt. Han gav inte heller svar på de frågor som jag ställde huruvida det inte är nonchalans att som, Kurt Ove Johansson gör, medverka till att urholka sekretesslagen, vilket han har gjort i sin egenskap av företrädare för majoriteten i dataoch offentlighetskommittén. Jag frågade honom om det inte är ett utslag av nonchalans att inte vilja överväga de enskilda människornas rätt att överklaga beslut om utlämnande av uppgifter om sekretessbelagd information. Det är nonchalans när man talar om riktlinjer för decentralisering men i stället i praktisk handling beslutar om att föreslå nya centrala register. Samtidigt som vi har fattat beslut om att en av riktlinjerna för datapolitiken skall vara decentralisering drev socialdemokraterna för en tid sedan i riksdagen igenom ett beslut om ett nytt centralt register, kronofogdemyndigheternas centrala register, det s.k. REX-registret — som just byggde på att det skall vara centraliserad i stället för decentraliserad dataanvändning. Vi har hamnat i en runda med ständigt återkommande anföranden. Jag tänker inte begära fler inlägg på det som Kurt Ove Johansson eventuellt kommer att säga, men det vore intressant att från honom höra något enda konkret exempel förutom en allmänt ilsken attityd, som visar på vilket sätt som socialdemokraterna i praktiken har medverkat till att decentralisera datoranvändningen. Det vore intressant att från honom höra vilka ändringar i datalagen han vill göra för att medverka till att vi inte skall behöva se ständigt nya uppgifter i 53 pressen om nya typer av register, som avslöjar hur människor i olika åldrar har blivit registrerade med känsliga personuppgifter utan att de varit informerade. Det vore intressant att få veta det. Om Kurt Ove Johansson inte besvarar den här typen av frågor konkret och enkelt, då visar han just den nonchalanta attityd som jag tidigare har anklagat socialdemokraterna i sin helhet för. Det är möjligt att, som Kurt Ove Johansson säger, socialdemokraterna var bättre förr, innan Kurt Ove Johansson kom att företräda socialdemokraterna i datafrågorna. Men det är ingen tröst för oss som har med Kurt Ove Johansson att göra.
Herr talman! Alla blir vi klokare med åren. Med ökade kunskaper och ökade insikter kan vi också förändra ställningstaganden som vi har gjort tidigare. För folkpartister är detta självklart men tydligen inte för socialdemokrater. Vi är inget betongparti. Vi ändrar oss när kunskaperna förändras och erfarenheterna och insikterna ökar. Jag tycker dessutom, Kurt Ove Johansson, att det är unfair att läsa ur ett gammalt Ola Ullstental eller vad det var när det finns betydligt aktuellare material att läsa högt ur, t.ex. den borgerliga reservationen till den senaste DOK-utredningen, som bl.a. Birgit Friggebo varit med om. Där heter det: Det måste i framtiden bli självklart att myndighet endast samlar in och registrerar de personuppgifter som är absolut nödvändiga för verksamheten. I dag förekommer enligt vår uppfattning i alltför hög grad insamling av tradition, slentrian eller av uppgifter som det kanske kan vara bra att ha. Det räcker dock inte att göra som utredningen föreslår, att konstatera detta. Kommittén bör också lämna förslag om det. Det är ett folkpartistiskt ställningstagande i dag.
Herr talman! Kurt Ove Johansson gjorde inga som helst sakliga påståenden i sitt senaste inlägg. Han kunde t.ex. inte ge ett enda konkret besked om vad han vill göra rent praktiskt för att leva upp till de vackra deklarationer han gjorde inledningsvis, om att det måste finnas ett privat område dit datamaskinerna inte når.

Låt mig avslutningsvis, fru talman, säga att jag tycker att Kurt Ove Johansson är en mycket god representant för den storebrorsmentalitet som genomsyrar hela den socialdemokratiska datapolitiken.

Fru talman! Elving Andersson sade att jag i mitt förra anförande inte hade 11 november 1987 svarat på några av de frågor som han ställde om den fredade sektorn, ochdet. = mom. är riktigt. Jag tyckte att det var litet genant att behöva göra det, eftersom Elving Andersson, precis som jag, sitter i datainspektionen och vet att vi där tar ställning och fattar beslut som innebär att gränser sätts bl.a. för dem som begär tillstånd att införa nya dataregister. Elving Andersson vet alltså att det finns en fredad sektor på detta område. Gunnar Hökmark försöker förvandla denna debatt till ett slags frågesport och utser sig själv till programledare. Jag skall då besvara den skur av frågor som han ställer till mig på den relativt korta tid som står till mitt förfogande. Jag vill emellertid försöka tillmötesgå Gunnar Hökmark, så långt tiden räcker, och besvara en del frågor som har ställts. Gunnar Hökmark var inne på frågan om utvidgad besvärsrätt. Det är, som han säkert vet, en gammal fråga som har prövats i många olika sammanhang. Man har funnit att, åtminstone hittills, nackdelarna överväger fördelarna. Jag kan också ange, som en källa för Gunnar Hökmarks fortsatta studier, att departementschefen i en borgerlig proposition, 1979/80:2, med förslag till | sekretesslag uttalade att de skäl som anförts mot en vidgad klagorätt alltjämt | var bärande. Det kan finnas anledning att friska upp minnet litet på den punkten i kommande källstudier.

Den frågan bereds i regeringskansliet. Eftersom Margitta Edgren och Gunnar Hökmark var inne på SPAR, vill jag säga, som en kuriositet, att man inte skall glömma bort att det var en borgerlig proposition från december 1976 som banade väg för SPAR. Det är också där rätt intressant att se vad den borgerliga majoriteten i konstitutionsutskottet skrev när propositionen antogs: Utskottet delar föredragande statsrådets uppfattning att det från integritetssynpunkt är viktigt att begränsa möjligheterna att inrätta omfattande personregister som förs med hjälp av ADB. Utskottet delar också uppfattningen att den föreslagna ändringen i datalagen förutsätter att SPAR, ett centralt, statligt personregister för uppdatering, personnummerkontroll och sökning efter personnummer samt urvalsdragning, inrättas. Till råga på allt elände — för er som nu skall försöka försvara den borgerliga politiken på detta område — antog ni också ett förslag som statskontoret hade utarbetat och som gick väsentligt mycket längre när det gällde SPAR än det förslag som datainspektionen hade lagt fram. Lägg det på minnet och fortsätt källstudierna, så blir kommande debatter i denna fråga i kammaren väsentligt mera intressanta!
Fru talman! När det gäller SPAR välkomnar jag också fortsatta debatter. Jag vill bara göra ett tillrättaläggande, nämligen att tanken med SPAR den gången var att det skulle vara det enda registret för uppdatering och för 55 möjligheten att fördela adressuppgifter. Så är det inte i dag. Nu säljs uppgifter även från andra register, och därmed faller förutsättningarna för SPAR. Folkpartiet anser nu att SPAR skall behållas som ett uppdateringsregister och ingenting annat.
Fru talman! Jag skall bara konstatera en sak, nämligen att Kurt Ove Johanssons åsikter uppenbarligen bestäms mer av vad som stod i olika utskottsbetänkanden för tio år sedan än av hur verkligheten i dag ser ut. Det gör att hans flexibilitet och förmåga att nydana sig i verkligheten inte ter sig imponerande. Det enda man kan säga till glädje för Kurt Ove Johansson är att de teser han tuggar är det som stod i borgerliga propositioner för tio år sedan. Det vore bättre om han instämde i vad som står i borgerliga motioner i dag — då skulle han bli mera modern.
Fru talman! Min gamla historielärare lärde mig, att för att förstå sin egen tid bör man läsa historia. Det kan inte vara helt felaktigt att påstå att en del av de borgerliga propositoner som riksdagen har antagit också har påverkat dagens situation. Det var bara detta enkla lilla faktum som jag försökte ge Gunnar Hökmark till känna — om jag får kalla mig undervisare i detta fall. För Margitta Edgren vill jag bara nämna att när det gäller myndigheternas försäljning av uppgifter — om det var det hon åsyftade — har dataoch offentlighetskommittén lagt fram ett förslag som innebär ett förbud och att riksdagen skall ge sitt bemyndigande vid försäljning. Detta förslag bereds i regeringskansliet, och riksdagen får så småningom anledning att återkomma till detta.

Fru talman! Detta betänkande innehåller förslag om en ny tullag. Till grund för regeringens förslag ligger ett betänkande avseende översyn av tullagstiftningen. Enligt direktiven till denna utredning skulle översynen syfta till en förenklad och mer enhetlig ordning samt en ordning som uppfyller regeringsformens krav i fråga om bl.a. normgivningskompetens och delegering. Regeringens förslag till ny tullag når inte det uppsatta målet om en förenklad och enhetlig ordning. En rad förslag leder i stället till ökad byråkrati, mer krångel och ökade kostnader för berörda företag. Socialde mokraterna talar ofta och gärna om förenklingar inom skatteoch avgiftsom = Prot. 1987/88:21 rådena. När lagstiftning skall ske inom dessa områden tar emellertid 11 november 1987 kontrollintresset överhand. Det resulterar oftast i ökat krångel för den — Anoadocsenme enskilde skattebetalaren eller, i detta fall, för importören av varor. Jag skall Ny gulagsufning ge några exempel på detta. I detta förslag har inte användning av datakommunikation tillräckligt behandlats. Beslutet härom skjuts delvis på framtiden. En pågående ADB-utredning avseende dessa frågor skall avvaktas. I propositionen ges regeringen vidgade möjligheter att införa uppgiftsskyldighet i samband med tullproceduren. Det kommer med all säkerhet att innebära försvårad hantering för den enskilde företagaren. Enligt förslaget ges regeringen också möjlighet att skapa förutsättning för generaltullstyrelsen att i föreskriftsform detaljreglera i många olika avseenden. Från moderat håll kan vi inte acceptera att lagstiftningsmakten på detta sätt delegeras. Risken är uppenbar att enskilda företag därigenom kan komma i kläm. I propositionen föreslås också att de möjligheter tullen har att ta ut tullförrättningsavgifter skall inarbetas i den nya lagtexten. Från moderat håll har vi tidigare avvisat detta förslag, och vi står givetvis fast vid det kravet. Förslaget är ytterligare ett exempel på ökade kostnader och mer krångel. Fru talman! I samband med import av varor företräds regelmässigt importören av ett ombud, ett speditionsföretag. Detta företag upprättar i regel tulldeklaration för importörens räkning och ikläder sig också regelmässigt betalningsansvaret för tulloch andra importavgifter. Ombudet måste ha tillstånd av generaltullstyrelsen att företräda sin huvudman gentemot tullmyndigheten på det sätt jag beskrivit. Ombudet fakturerar importören, alltså huvudmannen, de avgifter som tillkommer tullmyndigheten. Det föreligger enligt gällande lagstiftning ett solidariskt betalningsansvar för ombudet och huvudmannen gentemot staten. Med hänsyn härtill har det förekommit att huvudmannen i samband med att ombudet kommit på obestånd fått erlägga tulloch andra importavgifter två gånger. Det är enligt moderat uppfattning oacceptabelt att ha en sådan otillfredsställande lagstiftning. Tredje man måste skyddas. Regeringens förslag om att förskott från huvudmannen på tulloch andra importavgifter skall av ombudet hållas avskilda utgör en viss förbättring för huvudmannen. Fortfarande måste huvudmannen ikläda sig ett solidariskt betalningsansvar, och fortfarande föreligger därför risk för dubbelbetalning av ifrågavarande avgifter. För ombudet kommer det nya förslaget att innebära ett väsentligt administrativt merarbete. Detta leder i sin tur till mycket ökade kostnader. Vi moderater kan inte acceptera att staten skall ha denna form av dubbel säkerhet. Det är egentligen en marginell företeelse att ett ombud kommer på obestånd. Men om det ändå sker, måste tredje man skyddas. Det är därför för mig ofattbart att socialdemokraterna måste krångla till den här lagstiftningen genom att föreslå att samtliga ombud skall avskilja de medel som förskottsinbetalats av den tullskyldige. Som jag nämnt tidigare måste ombudet ha tillstånd av generaltullstyrelsen att svara för inbetalningen av de avgifter det är fråga om. Generaltullstyrelsen har därför alla odds på hand när det gäller att i god tid upptäcka om något av ombuden är på väg mot en 57 konkurssituation. Tillståndet kan då dras in. Varför, Sverre Palm, kan ni socialdemokrater inte gå den enkla, raka vägen och föreslå att i den mån ombudet iklätt sig betalningsansvaret är denne ensam ansvarig för betalningen till tullverket? Varför, Sverre Palm, måste vi ha ökad byråkrati och mer krångel? Under hösten 1985 fattade riksdagen beslut om att införa regler i tullagen om tulltillägg. Dessa bestämmelser föreslås också överföras till den nya tullagen. Det är ytterligare ett socialdemokratiskt påhitt som inneburit ökad byråkrati och mer krångel. Dessutom har näringslivet drabbats av extra pålagor. Tulldeklarationsförfarandet har ställt till stora problem för de olika importörerna. Eftersom över 90 96 av tullverkets uppbörd utgörs av mervärdeskatt, påförs tulltillägg således i nästan samtliga fall utan att staten lidit något skattebortfall. Jag skall bara ta ett exempel på vad denna lagstiftning kan ställa till med. Utskottsmajoriteten uttalar vältaligt att en sanktion av detta slag inte bör riktas mot de många yrkesutövare som vinnlägger sig om att lämna korrekta redovisningar om de trots allt gjort ett ursäktligt fel. Fru talman! Ett företag avlämnade en tulldeklaration som endast avsåg inbetalning av mervärdeskatt. Det gällde en importerad vara, och han skulle betala importmoms. Av misstag omräknades den utländska fakturan efter en felaktig valutakurs — ja, t.o.m. en felaktig valuta. Beskattningsvärdet blev därför för lågt angivet. Eftersom det endast var fråga om mervärdeskatt gick inte staten miste om några skattemedel. Fakturan på inköpet bifogades deklarationen. Enligt generaltullstyrelsens allmänna råd är emellertid en sådan faktura eller en motsvarande handling, som enligt gällande bestämmelser skall bifogas deklarationen, inte lämnad till ledning för tulltaxeringen. Därför påförde tullen tulltillägg i det här fallet med 27 627 kr. — trots att det var ett uppenbart slarvfel, trots att staten inte hade lidit något skattebortfall och trots att tullverket kunde kontrollera med ledning av den bifogade fakturan. Det var säkerligen också med ledning av fakturan som tullen upptäckte detta fel, eftersom kravet på tulltillägget kom fem dagar efter det att tullsedeln hade lämnats in. Kammarrätten har sedan nedsatt beloppet till 5 000 kr. Jag vet faktiskt inte om ärendet har gått vidare i de rättsliga instanserna. Ett litet slarvfel i en deklaration, som kan upptäckas vid kontroll av bilagd faktura och som inte innebär något skattebortfall för staten, renderar den tullskyldige likväl i detta aktuella fall ett tulltillägg i första instans på 27 627 kr. — och sedan får han en massa bekymmer och krångel för att försöka komma ifrån det kravet. Vad är detta för lagstiftning, Sverre Palm? Tror Sverre Palm att svenska folket kan få förtroende för svensk skatteoch avgiftslagstiftning när ett sådant flagrant fall kan få förekomma? Och vad menar Sverre Palm egentligen med att sanktion inte bör riktas mot de många yrkesutövare som vinnlägger sig om att lämna korrekta redovisningar? När kan denna befrielsegrund användas, Sverre Palm? Anser Sverre Palm att denna befrielsegrund borde ha varit tillämplig i det här aktuella fallet? I direktiven till utredningen om indirekta skatter har finansministern begärt att frågan om en generell mervärdeskatt vid import skall omprövas. Är det då vettigt att i de nya tullagsbestämmelserna ta in bestämmelser om tulltillägg? Den s.k. importmomsen kan ju komma att försvinna från tullens Prot. 1987/88:21 hantering om några år. Är detinte då, Sverre Palm, bättre att använda tullens 11 november 1987 resurser på ett betydligt effektivare sätt än att administrera ett krångligt — An, ml noostmimo sanktionssystem, som inom ett par år kan komma att utnyttjas i mycket liten omfattning, om det fortfarande skall finnas kvar? Fru talman! De exempel jag redogjort för visar att enskilda företagare får vidkännas ökad byråkrati och ökade kostnader, som ytterst drabbar konsumenterna, om regeringens förslag antas. Vi avvisar därför regeringens förslag till ny tullag och begär att regeringen återkommer med ett nytt förslag, som når målet om en förenklad och enhetlig ordning. Slutligen, fru talman, skall jag något beröra reservation 5 i detta betänkande, avseende hemtagningsförfarandet vid tekoimport. Som ett led i strävan att minska byråkratin och krånglet vill vi återinföra hemtagningsrätten för licensierade textilvaror. Ett annat viktigt skäl för att återinföra denna rättighet är konkurrensförhållandena. Med hänsyn till företagens geografiska läge uppstår konkurrenssnedvridning. Företag belägna i Stockholm kan genom att anlita kurirer få fram nödvändiga dokument och har således möjlighet att få fram varorna från tullupplagen snabbare än vad företag i övriga landet kan göra. En av de viktigaste grunderna vid skatteoch avgiftslagstiftning måste vara att reglerna är konkurrensneutrala. Därför anser vi att dessa regler måste ändras. Fru talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till samtliga reservationer i detta betänkande.

Fru talman! När vi nu behandlar skatteutskottets betänkande nr 3 avseende proposition 1986/87:166 om ny tullagstiftning, vill jag först fästa kammarens uppmärksamhet på att flera remissinstanser framhållit att det är angeläget att nuvarande tullagstiftning förenklas och görs mer enhetlig. Även i propositionen framhålls på flera ställen att regelsystemet är svårgenomträngligt liksom att det i och för sig kan finnas anledning att ifrågasätta lämpligheten i att nu införa en ny lag som kanske om några år måste ändras, inte minst beroende på den datorisering av tullprocedurerna som man beräknar kunna ta i bruk i början av 1990-talet. Fru talman! Det är också just detta som är bakgrunden till att vi i folkpartiet tillsammans med moderaterna och centern i en motion har yrkat avslag på propositionen om ny tullagstiftning och samtidigt ber regeringen återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till tullagstiftning, som bör syfta till att minska byråkratin och krånglet och därmed självfallet också kostnaderna för berörda företag. Lägre kostnader för tullproceduren bör ju, som jag ser det, betyda lägre priser också för konsumenterna. Vi har också i reservation nr 1, till vilken jag yrkar bifall, pekat på behovet av förenklingar, vilket, som jag nyss sade, flera remissinstanser framhållit. Det blir inte bättre genom detta förslag utan ibland kanske t.o.m. krångligare än tidigare. Vad har vi i så fall vunnit på en ny lagstiftning? I reservationen pekar vi bl.a. på de mycket stora befogenheter som generaltullstyrelsen ges och som vi tror kan lämna fältet öppet för ett obegränsat antal detaljföreskrifter och ökad byråkrati. 59 Fru talman!

Fru talman! När riksdagen behandlade skatteutskottets betänkande 1985/86:8 om införande av s.k. tulltillägg reserverade vi i folkpartiet oss tillsammans med moderaterna, och vi har definitivt ingen anledning att i dag ha någon annan uppfattning än när ärendet senast behandlades här i riksdagen. Med andra ord uttryckt vill vi att systemet med tulltillägg tas ut ur den nuvarande lagstiftningen och självfallet då inte heller tas med i den nya lagen.

Att jämföra tulltillägget med systemet för skattetillägg är inte sakligt motiverat bl.a. med tanke på att felkällorna i samband med ifyllande av tulldeklarationerna är betydligt större än vid inrikes beskattning. Till detta kan ju även tilläggas att det av propositionen framgår att en ny tullprocedur möjligen kommer att införas om några år. Inte ens statsrådet kan ännu säga hur denna procedur kommer att utformas. Fru talman! Hårdast slår tulltillägget på den del som utgörs av mervärdeskatt, där tulltillägget får helt oskäliga konskvenser och där man enligt min mening med fog kan misstänka att främsta syftet med tulltillägget är att dra in pengar till statskassan. Mervärdeskatten utgör ju avsevärda belopp, och här handlar det ju faktiskt om en skatt, som importören vid nästa mervärdeskattedeklaration drar av och som således i normalfallet inte medför något skattebortfall för staten. Att dessutom tullens handläggning måste bli komplicerad är ju uppenbart, inte minst på grund av de påtagliga svårigheterna att bedöma när förutsättningar eventuellt finns för eftergift av tulltillägget vid s.k. ursäktliga fel. Fru talman! När det gäller hemtagningsförfarandet vid tekoimport kan vi från folkpartiets sida ej acceptera utskottsmajoritetens förklaring att den försöksverksamhet som kommerskollegium startat tidigare i år skulle vara till fyllest för att rätta till den ökade byråkratin, de förseningar och därigenom också fördyringar som drabbar de svenska konsumenterna. Obestridligt torde även vara att hemtagningssystemet fortfarande diskriminerar importföretag utanför Stockholm. Från folkpartiets sida ansluter vi oss därför till de krav som framförts i motion Sk547.

Fru talman! Den fråga som vi nu behandlar gäller egentligen om vi skall byråkratisera och krångla till livet för dem i vårt samhälle som sysslar med import och export eller om vi skall försöka förenkla och underlätta förhållandena för bedrivandet av denna vällovliga verksamhet till förmån för svenska konsumenter i allmänhet. I reservationerna 1 och 4 har vi från centern tillsammans med moderater och folkpartister reserverat oss mot vad vi anser vara ökad krånglighet och ökad byråkrati. Enligt majoritetens förslag får generaltullstyrelsen ökade möjligheter att införa uppgiftsskyldigheter i samband med tullproceduren vilka i samband med deklarationsavlämnandet är väsentligt längre gående än för närvarande. Dessutom får man ökad skyldighet att lämna uppgifter för statistiska och liknande ändamål. Vi avvisar bestämt den ökade krångligheten med utökning av uppgiftsskyldigheter och ökat antal tullhandlingar. Alla som har gjort försök att importera eller exportera något till resp. från vårt land har säkert sagt fula ord om antalet handlingar och byråkratin i det sammanhanget. Den lagstiftningsteknik som används och som innebär att generaltullstyrelsen, med regeringens bemyndigande, ges mycket stora befogenheter reagerar vi bestämt emot. Den lämnar fältet öppet för ett obegränsat antal detaljföreskrifter och därmed följande onödig byråkrati. I 115 § ges regeringen tillstånd att enligt inte mindre än 23 paragrafer i tullagen bemyndiga generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter i de ämnen som anges i dessa paragrafer. Regeringens förslag innebär också att man lagstiftar om förhållandet mellan importören och dennes ombud. Medel som ett ombud mottagit av tullskyldig för betalning av tullräkning skall hållas åtskilda från andra tillgångar, vilket tidigare talare noggrant har redovisat. Härigenom dubbelsäkrar staten sin fordran på ett sätt som vi tycker är orimligt. Beslutet om utvidgning av området för tullförrättningsavgifter våren 1987 var enligt vår uppfattning felaktigt. Tullförrättningsavgifterna för förrättning på obekväm tid leder till problem av olika slag. Stora miljöproblem uppstår vid gränsstationerna, med stor ansamling av långtradartrafik och liknande. De dyrbara långtradarna utnyttjas mindre effektivt, och förare och övrig personal pressas på ett orimligt sätt. Detta menar vi är onödigt. Slutligen, fru talman, vill jag bara säga några ord om tulltillägg i fråga om mervärdeskatt vid import. Den i särklass mest betydande pålagan vid importen utgörs av mervärdeskatt som betalas av mervärdeskatteskyldiga. Tulltillägget får rent oskäliga konsekvenser då den mervärdeskatt som betalas till tullen lyfts av i den följande mervärdeskattedeklarationen. Skulle ett fel som leder till att för litet mervärdeskatt uttas begås i tullen, blir skatteavdraget till länsskattemyndigheten i motsvarande mån mindre. Det blir då inget skattebortfall för staten. Det är helt orimligt att utdöma tulltillägg i dessa fall. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationerna 1 och 4.

Fru talman! Den nuvarande tullagstiftningen infördes år 1974. En av de viktigaste förändringarna då var införandet av tulldeklarationen. Tulltaxeringen kunde nu fastställas med ledning av deklarerat avgiftsbelopp när så ansågs lämpligt. Tidigare hade förtullningen fått ske med fakturor, som visade varans pris m.m., fraktsedlar och dylikt som underlag för fastställande av tull, skatt och avgifter. Även besiktning av själva varan var en ofta förekommande metod för tulltaxeringen. Den nya tullagstiftningen, som vi nu debatterar, har sin grund i en teknisk översyn av författningarna på tullområdet. De föreslagna förändringarna har tillkommit bl.a. för att åstadkomma klarare bestämmelser samt en mer enhetlig ordning och en reglering av normgivningsmakten, som ansluter till regeringsformens bestämmelser. Vidare föreslås vissa förändringar som bygger på vunna erfarenheter av tillämpningen av tidigare gällande lagstiftning. Till skatteutskottets betänkande om ny tullagstiftning har fogats fem reservationer. I reservation nr 1 har utskottets samtliga borgerliga ledamöter yrkat avslag på propositionen. Som framgår av reservationen, och som också framförts här i debatten, tycker de borgerliga reservanterna att ADB-frågorna ej behandlas tillräckligt i propositionen. Man tycker också att propositionens förslag beträffande företagens uppgiftsskyldighet är för långtgående. Vidare kritiserar man kravet om att ombud skall hålla förskottsmedel åtskilda från andra tillgångar. Man tar även upp frågan om tullförrättningsavgifter och tulltillägg. Även reservation nr 2, som är från moderaterna, tar upp frågan om ombudsförfarandet. Reservation nr 4 är gemensam för de borgerliga partierna, och här begär man att mervärdeskatten undantas från tulltillägg. Fru talman! Jag väljer att kommentera reservationerna 1-4 i ett sammanhang. Jag vill först framhålla att förslaget om ny tullagstiftning har fått ett positivt mottagande av flertalet remissinstanser. Enligt utskottsmajoritetens mening förenklas och förtydligas reglerna på flera punkter. Därigenom sparas resurser både för näringslivet och tullverket. Beträffande kritiken mot handläggningen av datafrågorna vill jag anföra att detta är ett ärende för sig, som vi kommer att få ta ställning till längre fram. Tulldatautredningen lämnade sitt betänkande den 1 september i år, så frågan om datorisering av tullproceduren kommer upp senare. Kritiken mot ombudsförfarandet har jag svårt att förstå. Som utskottsmajoriteten ser det, utgör förslaget att ombuden skall hålla förskottsmedel avskilda från övriga medel ett skydd för den tullskyldige om ombudet eventuellt skulle komma på obestånd och inte klarar att fullgöra sin betalningsskyldighet. Det finns för övrigt flera exempel på ombud som kommit på obestånd. Beträffande uppgiftsskyldigheten och kontrollverksamheten innebär förslaget inte några förändringar av nu gällande regler. De bestämmelser som i dag är spridda i olika författningar har samlats upp i den nya tullagen. Tulltillägget, som vi beslutade om för litet drygt ett och ett halvt år sedan, överförs med oförändrat innehåll till den nya lagen. Utskottsmajoriteten finner inte nu anledning att ompröva det beslutet. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 14. Under 1987 har man på försök börjat tillämpa en särskild licensprocedur för tekovaror. Numera kan licensnumret överföras från kommerskollegium till hemtagaren genom datakommunikation. Detta har medfört en snabbare ärendebehandling, som varit gynnsam särskilt för företagen utanför Stockholm. Vidare kan här framhållas att i juni månad i år slopades licenstvånget för import av tekovaror från ett antal länder. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 5 och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Sverre Palm säger att syftet är att förenkla. Det är just det som är så jobbigt. Utskottsmajoriteten skriver att den nya lagen skall ge en mer enhetlig ordning och klarare bestämmelser. Men ni har ytterst svårt att tala om hur man skall bära sig åt för att åstadkomma alla dessa bra saker. Ni tycker att kritiken är överdriven, säger ni. Men innebär inte vidgade möjligheter för regeringen att införa uppgiftsskyldigheter, som ni föreslår, ökat krångel? Om man ger generaltullstyrelsen större befogenheter, lämnar man då inte fältet fritt för ökad byråkrati, till nackdel för företagen och i sista hand också till större kostnader? Betyder inte förslaget att tullavgifter av ombuden skall hållas avskilda ökade kostnader för såväl importörer som konsumenter? Betyder inte tullförrättningsavgifterna på icke kontorstid såväl ökade kostnader som ibland också miljöproblem, som här har anförts? På vilket sätt är då kritiken överdriven? Det enda vi begär är ett nytt förslag från regeringen, där våra önskemål om större överskådlighet och mindre krångel blir tillgodosedda. Det är då naturligtvis viktigt att bl.a. tulldeklarationer är så väl utformade som möjligt. Men varför skall man när det gäller momsen särbehandla just dessa skattskyldiga? För andra momsregistrerade gäller ju inte dessa spärregler. Och hur kan detta, som jag frågade i mitt inledningsanförande, höra hemma i just denna lagstiftning? Som vi ser det är detta orimligt, och det säger vi också i vår reservation. Vi vill i stället att man här skall ta bort den dubbla säkerheten. Som Britta Bjelle och Hadar Cars skriver i motion Sk552 kan alltså ett enda fel av en noggrann person förorsaka stora straffbelopp. Därigenom blir inte minst pressen på dem som gör detta jobb större, många gånger helt orimlig.

Fru talman! Sverre Palm sade att förslaget mottagits positivt av remissinstanserna. Jag kan i propositionen läsa att bl.a. hovrätten över Skåne och Blekinge, kammarrätten i Stockholm, riksskatteverket, Sveriges Industriförbund och Sveriges Speditörförbund — alltså mycket tunga remissinstanser — anser att det här förslaget till tullag inte leder till förenklingar, precis som vi har påstått, eller i varje fall att förenklingarna inte är tillräckligt långtgående.

I samband med import sker det som Karl-Anders Petersson har påpekat inget skattebortfall. Momsutredningen kan komma att få till resultat att vi inte skall ha moms på import, men framför allt måste vi vid ett närmande till EG, som Sverige förhoppningsvis håller på att åstadkomma, harmonisera vår lagstiftning med EG-reglerna, vilket också innebär att momsreglerna vid import kommer att förändras. Inte heller kunde Sverre Palm säga någonting om hur man i praktiken skall kunna hantera befrielsegrunden att någon har vinnlagt sig om att göra en korrekt deklaration. Jag hoppas att Sverre Palm i sitt nästa inlägg tar sig tid att svara på dessa frågor. Vad gäller det slopade licenstvånget, som han ansåg vara en fördel i samband med tekoimporten, kan nämnas att antalet licensärenden bara har minskat med 10 96. Fortfarande är det alltså ett stort byråkratiskt krångel, och fortfarande gäller den snedvridna konkurrensen, som jag påtalade i mitt inledningsanförande.

Fru talman! Sverre Palm berörde knappast de synpunkter som vi förde fram om problemet med det ökade krångel och den ökade byråkrati som den här lagstiftningen medför. Den eftersträvade förenklingen åstadkoms inte, och det tror jag att Sverre Palm är helt medveten om. Om så var fallet hade vi ju ingen anledning att framföra kritiska synpunkter. Sverre Palm säger vidare att reglerna om tulltillägg förs över från den gamla till den nya lagen. Men om någonting är tokigt skall det väl inte föras över i samma form? Här har man i stället ett strålande tillfälle att förändra och förenkla. Samma sak gäller med tullförrättningsavgiften för obekväm arbetstid. Det har ju konstaterats att de nuvarande förhållandena medför miljöproblem och stress hos personalen. Jag anser att man bör göra en översyn och försöka få till stånd de förändringar och förbättringar som man egentligen avser att åstadkomma.
Fru talman! Om vi skulle göra som Karl-Gösta Svenson föreslår, då skulle tullverket dra det kortaste strået vid utkrävande av tull, skatt och avgifter när ombuden inte klarar att fullgöra sin betalningsskyldighet. Det har fastslagits i en dom i högsta domstolen den 11 december 1986 att tullverket inte har förmånsrätt gentemot ombud som har åtagit sig betalningsansvar. Nu går vi den andra vägen och ger den tullskyldige separationsrätt i ombudets konkurs för eventuell förskottsbetalning. Det utgör en avsevärd förbättring av den tullskyldiges rättsställning. Låt mig så besvara frågan om tulltillägg på momsen. Jag skall rada upp ett — Prot. 1987/88:21 antal argument för vårt ställningstagande. På den inrikes beskattningen utgår 11 november 1987 skattetillägg oavsett om momsen är avdragsgill för köparen eller ej. Mankan — Amnmllnocsfmino också uppnå likviditetsfördelar om momsen ej deklareras eller deklareras för ett för lågt belopp. Det går vidare att fuska genom att krympa verksamheten. Alla importörer vill behandlas lika. På en stor del av importen utgår inte tull utan endast moms. Många deklarationer skulle alltså falla utanför skattetilläggen om momsen undantogs. För tullverket är det lika viktigt att dessa deklarationer är riktiga. För importörerna skulle det te sig orättvist om den som slarvar med deklaration av tullbelagda varor utsätts för tulltillägg, medan andra som har gjort grova fel skulle slippa sådana. Dessutom skulle sanktionen mot slarv i alltför hög grad ställas i relation till varierande tulltaxor. Låt mig också säga några ord om tullförrättningsavgiften. Kraven på tullservice ökar. Företagen vill kunna anmäla varor till förtullning på olika tider på dygnet och på olika platser. Tullverket har haft svårigheter att uppfylla alla krav på service på obekväm tid och på platser som inte är tullplatser. Det är i detta perspektiv som tullförrättningsavgifterna kommer in. Som vi socialdemokrater ser saken är det inte fel att näringslivet och tullverket delar på kostnaderna för denna service.
Fru talman! För att ha rätt att vara ombud och få göra en deklaration för huvudmannens räkning samt för att få betala tull och andra avgifter för denne måste man ha tillstånd från generaltullstyrelsen. Staten och tullen har alla odds på handen. När någon kommer på obestånd eller närmar sig en konkurs går det att omedelbart dra in detta tillstånd. Varför sätta i gång den enorma apparat för ombuden, som ert förslag om att avskilja medel innebär? Det medför omfattande administrativa rutiner och ökade kostnader. I stället bör man låta ombudet ensamt bli betalningsskyldigt i och med att han har fått tillstånd från generaltullstyrelsen att utöva detta betalningsansvar. I mervärdeskattesammanhang är ombudet skattskyldigt efter ett särskilt beslut av regeringen. Speditionsföretagen blir på frivillig grund skattskyldiga fullt ut. Man har betalningsskyldighet utan att snegla på den huvudman åt vilken man förmedlar skatt till statsverket. Detta beslut är enligt min mening inte välgrundat. Tulltillägg i samband med importmoms har medfört att de administrativa rutinerna hos tullen har ökat. En stor andel av resurserna läggs ner på ett jobb som egentligen är fullständigt onödigt, eftersom staten ändå inte drabbas av något skattebortfall. Under den första sexmånadersperioden efter reglernas införande fattade tullverket 2 800 beslut om tulltillägg. Från den 1 april till den 31 december 1986 inkom 335 klagomål. Oerhörda resurser tas i anspråk till ingen nytta. Om några år har vi kanske inte heller kvar den här formen av beskattning.
Fru talman! Sverre Palm talar om bekämpningen av fusket. I mitt huvudanförande sade jag att också vi är emot allt fusk. Vi tror framför allt på 65 information och upplysning i dessa frågor.

Det gäller att klara ut den otroligt viktiga frågan när ett begånget fel är ursäktligt eller ej.
Fru talman! Sverre Palm talar om tullförättningsavgiften som en delad kostnad för tullen och importören. Jag skulle tänka mig att den mer uppfattas som en straffavgift för idoga transportörer. De problem som har uppstått är stora, och kostnaderna för ökad byråkrati och krångel är säkert betydligt större än den eventuella ersättning som staten får in den här vägen. Jag tror att man har räknat totalt fel när det gäller tullförrättningsavgifterna och att det finns anledning för socialdemokraterna att tänka om.
Fru talman! Först till Leif Olsson beträffande att vinnlägga sig. Tullverket har gett ut en handling som talar om i flera punkter hur man skall tillämpa reglerna för tulltilläggen. När man lyssnar till den här debatten kan man få intrycket att socialdemokraterna vill göra allt för att försämra reglerna för näringslivet. Det är ingalunda på det viset. Låt mig peka på att ombudsförfarandet, som vi ser det, ger den tullskyldige ökat ekonomiskt skydd och att tullförrättningsavgifterna kommer att kunna medföra ökad service från tullverket gentemot näringslivet. Slutligen vill jag framhålla att tulltillägget redan har haft en viss effekt. Det finns uppgifter som pekar emot att antalet slarvfel i deklarationerna har minskat, och detta är det väsentligaste för att komma till rätta med den arbetsbelastning som tullen har haft i detta avseende.

Fru talman! Säkerheten inom trafiksektorn behöver förbättras. Samtliga riksdagspartier och även riksdagen har uttalat detta. Trots det finns i detta betänkande ett antal reservationer och särskilda yttranden. Även om målet är detsamma, har vi olika uppfattningar om vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en förbättrad trafiksäkerhet. Moderata samlingspartiet har, som enda parti, skrivit en motion som enbart behandlar bilismen. Samtidigt kan man notera att moderaterna är det parti som har de flesta krav som behandlas i detta betänkande angående trafiksäkerhet. Ett annat konstaterande som man kan göra är att även om moderaterna har ett stort antal krav, så består de inte i första hand av krav på ytterligare lagstiftning eller fler regler. Detta visar att vi moderater för att förbättra säkerheten i trafiken tror mer på utbildning, information och trafikanternas förnuft än på att lagstiftning 69 och nya regelverk skall ge resultat. Ett antal nya paragrafer i svensk författningssamling ger inte tillnärmelse 11 november 1987 vis samma effekt som informationsoch upplysningsarbete människor emellan och det arbete som bedrivs i alla de frivilligorganisationer som är aktiva inom trafikens och motorhobbyns olika områden. Många motionskrav som behandlats i detta betänkande har besvarats eller avslagits med hänvisning till det arbete som pågår inom kommunikationsdepartementet och som kommer att resultera i en mycket omfattande trafikpolitisk proposition. Även om jag inte har fått någon större information om innehållet i den förväntade propositionen, så misstänker jag att den kommer att innehålla en hel del förslag som kommer att bli föremål för en omfattande debatt, inte minst vad avser bilismens framtid. Jag kommer därför att koncentrera mig på de områden där moderata samlingspartiet har anmält reservationer och avvikande meningar i detta betänkande. Fru talman! Vi moderater har avgett fyra reservationer i detta betänkande. Vi har i reservation 1 föreslagit att en successiv översyn av hastighetsgränserna på det svenska vägnätet skall ske för att dessa skall uppfattas som motiverade i större utsträckning. Vi har sagt att denna översyn skall ske under bibehållande av en god trafiksäkerhet. I reservation 2 har vi moderater konstaterat att innehavet av körkort för de flesta är av central betydelse för att de skall kunna fungera i vardagen. Därför bör man, enligt vår mening, i möjligaste mån undvika att återkalla körkortet. Vi anser att man i stället skall införa en ordning, där bötesbeloppet på ett kännbart sätt skall höjas alltefter omfattningen av hastighetsöverträdelsen. Utöver dessa två reservationer har vi även reserverat oss tillsammans med folkpartiet. I den ena av dessa reservationer föreslår vi att AB Svensk Bilprovnings besiktningsmonopol skall avskaffas. Orsaken till detta är inte i första hand att det skulle finnas något större allmänt missnöje med det sätt varpå Svensk Bilprovning sköter sin uppgift. Många fordonsägare menar dock att väntetiderna till besiktningen kunde vara kortare och öppethållandetiderna längre. Huvudargumentet för vårt förslag är dock att monopol i sig oftast medför såväl sämre service som högre kostnader. En fördel med konkurrens är också att det stimulerar utvecklingsarbetet på ett effektivt sätt. Samtidigt känner vi till att det runt om i Sverige finns en mängd bilverkstäder, som utöver Svensk Bilprovning skulle fungera utmärkt som besiktningsplatser. Jag tänker även på de olika besiktningsstationerna som redan existerar i M:s, dvs. Motormännens Riksförbunds, regi. I Tyskland har man redan avmonopoliserat detta område. Det finns inget som hindrar oss i Sverige från att göra samma sak. Den sista moderata reservationen i detta betänkande behandlar frågan om tidsintervallet mellan kontrollbesiktningarna. Där har vi, tillsammans med folkpartiet, föreslagit att den första kontrollbesiktningen av en bil skall ske när den är tre år gammal, den andra två år senare, och att fordonet därefter besiktigas årligen. Orsakerna till förslaget är bl.a. att de nya bilarna blir allt bättre. Vi anser därför att man mycket väl kan förändra kontrolltidpunkterna för de nyare bilarna. Fru talman! Vi moderater har i en kommittémotion föreslagit att den Det har visat sig att lagen inte, som brukligt är, har gett upphov till att en trafikföreskrifier individualiserad bedömning har gjorts. Att köra 31 km/tim för fort på en helt tom motorväg har bestraffats lika hårt som om fortkörningen hade skett på en livligt trafikerad 50-väg. Många familjeförsörjare och boende i glesbygden utan tillgång till kollektiva transporter har sedan lagen tillkom fått mycket stora svårigheter när de blivit utsatta för körkortsingripanden. Lagens nuvarande utformning har ingen bred förankring hos de svenska bilisterna, ej heller hos många av de svenska domarna, som har att verkställa dess tillämpning i våra domstolar. Fru talman! Vi moderater har kritiserat denna lag ända sedan dess tillkomst. Det är bl.a. mot den bakgrunden glädjande att ett enigt utskott nu gör ett mycket starkt uttalande i denna fråga. Jag citerar nu ur betänkandet, s. 13, det första stycket, där det står: ”Vidare vill utskottet med skärpa framhålla att bedömningen i en fråga om körkortsåterkallelse således kan — och bör — påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet.” Jag, och moderaterna med mig, kommer att med stort intresse följa den kommande utvecklingen inom detta område. Om någon ändring inte inträffar, har vi för avsikt att ta ytterligare initiativ i frågan. Fru talman! Jag vill i detta sammanhang ta upp bristen på samordning inom regeringskansliet när det gäller behandlingen av olika frågor som direkt berör bilisterna. Vi moderater har berört frågan i en motion och i ett särskilt yttrande i detta betänkande. För att vi skall få en trafiksäkrare tillvaro är det av mycket stor vikt att konsekvenserna av olika beslut inom trafikområdet belyses noggrant. När man ser tillbaka på de olika beslut som fattats de senaste åren och som har berört framför allt bilisterna, kan man konstatera att många av dessa beslut har påverkat trafiksäkerheten i en direkt negativ riktning. Förutom de allt vanligare bensinskattehöjningarna som gör att färre människor har råd att köpa nyare bil, så har försäljningsskatten, dvs. accisen, på nya bilar höjts i en oroande takt. Varje höjning av inte minst accisen medför att färre människor har råd att köpa ny bil, och därigenom har en förnyelse av bilparken förhindrats. Jag såg senast i dag en uppgift om att genomsnittsåldern på den svenska bilparken är mycket högre än i andra motsvarande europeiska länder. Skattehöjningarna har alltså gett resultat ganska omgående. Det är viktigt, inte minst av trafiksäkerhetsskäl, att underlätta, inte försvåra, för fler människor att köpa nyare bilar. Fru talman! Jag vill yrka bifall till de moderata reservationerna, men samtidigt ställa två frågor till majoritetens talesman, troligen Sten-Ove Sundström. Det moderata kravet att avrmonopolisera bilprovningsverksamheten skulle bl.a. få till följd att avståndet till en bilprovningsanläggning skulle minska betydligt för många som är bosatta i de glesare delarna av Sverige. Varför anser majoriteten och socialdemokraterna att det är bättre att Svensk Bilprovnings styrelse bestämmer var man skall kunna besiktiga sin bil 71 än att människornas önskemål i större utsträckning tillgodoses? Min andra fråga är: Anser socialdemokraterna att de stora accishöjningar ringen genomdrivit, har bidragit till att höja trafiksäkerheten?

Fru talman! Trafikutskottets betänkande 1 berör motionsyrkanden om trafiksäkerhet och trafikföreskrifter. Det är motioner som väckts under den allmänna motionstiden i januari i år. Ett målmedvetet trafiksäkerhetsarbete är en av de viktigaste arbetsuppgifter som vi har när det gäller att begränsa antalet dödade och lemlästade i trafiken. Inte minst gäller det fordonstrafiken på våra vägar. Glädjande nog finns det tendenser till att den tidigare ständigt stigande kurvan på dödade och skadade i trafiken har stabiliserats. Men tyvärr har den stabiliserats på en alldeles för hög nivå. Vi får inte slå oss till ro med de insatser som hittills gjorts på trafiksäkerhetens område. Vi måste tvärtom gemensamt ta nya framåtsyftande tag för att på ett varaktigt sätt bryta olyckskurvan så att den visar en vikande trend. Det måste vara målet i arbetet. Hastighetsgränsernas betydelse för olycksstatistiken framhålls ofta när trafikolyckorna kommer på tal. Jag för min del tror inte att det i nuläget är särskilt berättigat att begära en översyn av hastighetsgränserna. Enligt min uppfattning är nu fastställda hastighetsgränser i de flesta fall ganska väl avvägda. Problemet är nog i alltför många fall det faktum att bilförare inte respekterar de fastställda hastighetsgränserna. Det är därför angeläget att avdela ökade resurser för en mer effektiv och fartdämpande trafikövervakning. Polisen borde få ökade resurser när det gäller både personal och tekniska hjälpmedel. Regeringens initiativ häromåret att av besparingsskäl dra ned polisens resurser på trafikövervakningens område var olyckligt och kan inte försvaras, varken mänskligt eller ekonomiskt. Det var en ren felbedömning. Den besparingsinsatsen var ogenomtänkt och har kommit att kosta många människoliv och mycket av mänskligt lidande. Innan jag nu går över till att något kommentera de reservationer som folkpartiet står bakom, vill jag beröra de motioner som folkpartister väckt på trafiksäkerhetens område men som inte fått utskottets tillstyrkan. I motion T420 begärs att tillsynen av gällande avgasregler skall förbättras, genom att avgasutsläppen ägnas större uppmärksamhet vid den obligatoriska kontrollbesiktningen. En av motiveringarna är att bilavgaser hör till de allvarligaste miljöproblemen i vårt land. Sedan motionen väckts har naturvårdsverket fått i uppgift att meddela de ytterligare föreskrifter om bilars beskaffenhet, utrustning och funktion som behövs för att bilarna skall uppfylla de krav som följer av den nyligen av riksdagen fastställda bilavgasförordningen. Vi får nu avvakta resultatet av den nya förordningens tillämpning vid kontrollbesiktningen av våra fordon. Vi kommer från folkpartiets sida att noggrant bevaka utvecklingen på detta område. Fru talman! Det är väl bekant för kammarens ledamöter att vi från folkpartiets sida under lång tid och mycket målmedvetet drivit kravet på åtgärder inom ett av de viktigaste områdena av trafiksäkerhetsarbetet, nämligen kravet på användning av bilbälte. Vi har mött motstånd i denna fråga från många politikers sida, även i denna kammare. Så småningom insåg — Prot. 1987/88:21 ändock en majoritet att användning av bilbälte var en viktig reform på 11 november 1987 trafiksäkerhetens område. Den 1 januari 1975 infördes "bestämmelser Träfiksäkerhetocha innebärande krav på användning av bilbälte i framsäte på bil. trafikföreskrifter Den 1 juli 1986 var vi mogna att genomföra kravet på bältesplikt även för passagerare i baksäte. Folkpartiets krav att detta även skulle gälla alla barn under 15 år avvisades. Folkpartiets andra krav var att regler skulle införas så att alla barn som färdas med skolskjuts skulle ges möjlighet att använda bilbälte. Det kravet avvisades samtidigt. Folkpartimotioner som behandlas i samband med betänkandet och handlar om bilbältesanvändning för barn under 15 år, vilket bör gälla även för baksätespassagerare, får i det här läget en välvillig behandling av utskottet. Men man är inte mogen att nu tillstyrka det här kravet. Det var med stor glädje och tillfredsställelse som jag för en tid sedan konstaterade att regeringen nu har presterat en proposition som tillmötesgår de krav som vi har ställt i fråga om bilbältesanvändning. Vi hälsar därför propositionens tillkomst med stor tillfredsställelse. Efter att ha läst igenom den konstaterar jag att de krav som vi har ställt på det här området är helt tillgodosedda. Fru talman! Ett antal motionärer, det gäller en flerpartimotion, har tagit upp frågan om en speciell informationskampanj mot trafikonykterhet. Inte minst har motionärerna pekat på folkrörelsens och intresseorganisationernas roll i denna informationsdrive. Från folkpartiets sida vill vi starkt understryka hur viktigt just dessa intressegruppers medverkan är om goda resultat skall nås på området. Avslutningsvis vill jag kommentera de två reservationer som folkpartiet står bakom tillsammans med moderaterna. Reservation fyra gäller kravet på att Svensk Bilprovnings monopol på bilprovningens område bör upphöra. Vi anser rent generellt att monopol av skilda slag kan medföra sämre service och högre priser än om konkurrensen är fri. Det finns många välutrustade bilverkstäder som lika väl som Svensk Bilprovning skulle kunna svara för fordonsbesiktningen. Föregående talare har varit inne på hur det är ordnat i vissa andra länder, bl.a. Tyskland. Jag vill inte upprepa synpunkterna när det gäller deras bedömning av att verka med en fri konkurrens på området. I reservation 5 har vi tillsammans med moderaterna fört fram kravet på att tidsintervallen till kontrollbesiktningarna för fordon som körs i trafik ändras. Vi anser att de nya bilarna blir allt bättre från år till år. Därför är det rimligt att kunna minska kontrollen av nya bilar och därmed frigöra resurser för kontrollen av de äldre bilarna. ”Utglesning” av kontrollbesiktningarna då bilarna är nya skulle vidare medföra besparingar i avgifter, resekostnader och tidsåtgång för bilägarna. Bestämmelserna om kontrollbesiktning för personbilar och andra fordon som körs i vanlig trafik bör, såsom föreslås, ändras så att den första kontrollbesiktningen skall äga rum under tredje året efter det år som anges i årsmodellsbeteckningen, den andra under det femte kalenderåret, såsom föreslås i motionerna. Därefter bör återgång ske till ordningen med årliga kontrollbesiktningar. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 5.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande har vpk synpunkter på tre förhållanden: Hastighetsgränserna, användning av mobiltelefon och biltrafik i kollektivtrafikfiler. Jag skall kommentera den sista frågan, där vi har en reservation. Kollektivkörfälten finns för att bussoch taxitrafik skall kunna fungera. Vad jag förstår är det ingen som ifrågasätter att systemet behövs. Kommunen reserverar körfält för kollektivtrafik. Det är kommunen som har ansvar för trafikpolitiken inom sitt område och därmed kan ge dispens så att andra fordon kan köra i kollektivtrafikfilen, t.ex. färdtjänstfordon. Gäller det flera kommuner i ett län, är det länsstyrelsen som kan ge dispens. I Stockholms län har länsstyrelsen medgivit sådana undantag, trots att Stockholms kommun har haft invändningar. Vpk menar att det är rimligt att kommunen har sista ordet när det skall ges dispens för att köra i kollektivtrafikfil — ett körfält som kommunen själv har reserverat. Vi vill helt enkelt ha kommunal ”vetorätt” när annan myndighet beslutar i dessa frågor. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 till betänkandet.

Fru talman! År 1982 fastslog riksdagen att ett av huvudmålen för trafiksäkerhetsarbetet är att minska det totala antalet dödade och skadade i trafiken. Utvecklingen har gått i enlighet med det beslutet. En undersökning har gjorts av vägoch trafikinstitutet på uppdrag av NTF. Enligt den undersökningen har risken att dödas i trafiken minskat med 23 96 från 1978 till 1985. Om man jämför de aktuella siffrorna från trafiksäkerhetsverket kan man konstatera att t.o.m. oktober månad har i år 582 personer omkommit i vägtrafiken, vilket kan jämföras med 630 under motsvarande tidsperiod i fjol. Det har alltså skett en viss förbättring, men ännu är olyckstalen alldeles för höga, och fler ågärder måste till för att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Det är därför positivt att notera den proposition som nyligen lagts på riksdagens bord om säkerheten för barn i bil samt det arbete som pågår inom ramen för trafiksäkerhetsverkets uppgift att samordna trafiksäkerhetsarbetet på både central och regional nivå. I det betänkande som vi nu behandlar har utskottet tagit ställning till närmare 30 motioner, några av dem är gamla bekanta, dvs. de innehåller krav som utskottet har behandlat tidigare. Andra innehåller förslag som håller på att beredas. En motion innehåller helt motstridiga krav, nämligen moderatmotionen nr 231 enligt vilken man vill låta TSV utreda möjligheten att höja hastigheten på husvagnsekipage från 70 till 90 km/tim. för att på så sätt, enligt moderatmotionen, minska antalet omkörningar och därmed öka trafiksäkerheten, samtidigt som man enligt ett annat krav i samma motion vill låta TSV utreda den s.k. ungdomsbilen, dvs. ett fordon som enligt motionärerna får köras i högst 50 km/tim. Moderaterna vill alltså höja hastigheten för husvagnsekipage för att Prot. 1987/88:21 minska omkörningarna på vägarna samtidigt som de föreslår införande av ett — 11 november 1987 fordon som måste skapa ännu fler omkörningstillfällen ute på gator Och = Jm arg eog vägar. Den typen av motionsförslag för att öka trafiksäkerheten verkar inte vara särskilt genomtänkt. Nåväl, det är naturligtvis inte min avsikt att kommentera samtliga motioner, utan jag skall övergå till att beröra de fem reservationer som är fogade till utskottets betänkande. I den första moderatreservationen föreslås en successiv översyn av hastighetsbegränsningarna så att dessa uppfattas som motiverade. Den här reservationen är helt onödig eftersom trafiksäkerhetsverket redan i nuläget kan medge högre hastighet utanför tätbebyggt område. Verket kan även föreskriva lägre hastighet om det är nödvändigt. TSV har tillsammans med rikspolisstyrelsen och vägverket tagit fram en metod att fastställa lämplig hastighetsgräns, en metod som i beräkningarna bl.a. tar hänsyn till vägoch trafikförhållanden. Varje framställning om en höjning av hastighetsgränserna prövas enligt den här framtagna metoden. Dessutom pågår en mer allmän översyn av hastighetsgränserna, och resultatet av denna beräknas föreligga under 1988 och 1989. I den andra reservationen av moderaterna vill man skärpa böterna vid hastighetsöverträdelser och ha en ordning där bötesbeloppet höjs progressivt. Sedan den 1 juli i år har bötesbeloppet för överskridande av högsta hastighet höjts. Dessutom har en skärpning skett då det gäller stora hastighetsöverträdelser. Vidare kommer NTF att fortsätta kampanjen för att öka förståelsen och respekten för hastighetsgränserna. När det gäller förslaget till sanktionssystem av den typ som förordas i motionerna så bereds ett sådant i regeringskansliet, och mot den här bakgrunden avstyrks motionskraven. När det gäller reservation nr 3 av vpk, i vilken det krävs vetorätt för kommunerna i fråga om beslut av länsstyrelsen enligt vägtrafikkungörelsen, kan enligt 147 § i vägtrafikkungörelsen beslut som fattas av länsstyrelsen överklagas hos trafiksäkerhetsverket. TSV:s beslut får dock inte överklagas vidare. Utskottsmajoriteten anser att den här överklagningsrätten är helt tillräcklig och avstyrker motionskravet. Enligt reservation nr 4 vill moderater och folkpartister släppa in andra intressenter på bilprovningens område, dvs. man vill släppa in även helt privata verkstäder för att konkurrera med AB Svensk Bilprovning om bilbesiktningar m.m. Det här är en märklig reservation. Reservationen inleds med en skrivning där det konstateras att det inte finns något missnöje med bilprovningens kvalitet i vårt land. Då kan man ju verkligen fråga sig varför reservationen över huvud taget har skrivits. När Svensk Bilprovning bildades föregicks det av en lång diskussion med olika alternativ för att man skulle få till stånd en bra organisation. En anledning till att provverksamheten fick den nuvarande utformningen var bl.a. vikten av att sakkunskapen och framför allt objektiviteten inte borde kunna ifrågasättas. Därför fick Svensk Bilprovning den organisation som den har i dag, dvs. ett aktiebolag där staten äger 52 26 av aktierna, medan bilismens organisationer och branschen äger resterande aktier. Skälen till att 75 bilprovningen fick den organisation och de uppgifter den har äger samma giltighet i dag anser utskottsmajoriteten och avstyrker motionskravet. I den femte reservationen kräver moderaterna och folkpartisterna en utglesning av eller längre tidsintervaller mellan kontrollbesiktningarna. I denna fråga ha utskottet bl.a. haft tillgång till en promemoria från Svensk Bilprovning. Av denna framgår att studier har gjorts av vad ett nytt inkallelsesystem skulle innebära. I dessa studier har man kunnat konstatera att nyttoeffekterna är mycket större än verksamhetens kostnader samt att eventuella ändringar därför enligt företaget inte bör genomföras förrän konsekvenserna närmare utretts. Omfördelningar av resurserna från äldre till yngre resp. från lätta till tunga fordon skulle enligt bolaget endast leda till marginella förändringar. Mot bakgrund av vad Svensk Bilprovning anfört i denna promemoria som finns delvis redovisad i betänkandet och de i övrigt redovisade skälen avstyrker utskottet de aktuella motionsförslagen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att jag inte fick något svar på mina två frågor till Sten-Ove Sundström. Jag kan upprepa dem: Vad är det som säger att Svensk Bilprovnings styrelse är bäst på att fatta beslut om var man skall kunna besiktiga sin bil, och varför vill man inte att människornas önskemål i större utsträckning skall utgöra grunden för denna typ av verksamhet, så att människorna får närmare till sina bilprovningsstationer? En annan fråga som inte heller berördes var: Hur kan man anse att trafiksäkerheten ökas om vi i reala termer höjer accisen, dvs. försäljningsskatten, på bilar med 154 96 sedan 1984? Jag hoppas att jag får svar på dessa frågor av majoritetens talesman i hans nästa inlägg. Sten-Ove Sundström sade att han tycker att våra två krav står i motsats till varandra — i en motion skriver vi att vi vill höja hastighetsgränserna för husvagnsekipage från 70 till 90 km tim. Kravet på en höjning av hastigheten för bil med husvagn har vi behandlat i utskottet, och vi var där överens om den skrivning som finns i dag. Beträffande ungdomsbilen tror jag att om vi hade en möjlighet att ha en debatt om den här i kammaren skulle jag kunna räkna upp en mängd positiva resultat när det gäller trafiksäkerheten om man införde denna typ av ungdomsbil. Dessa resultat skulle vida överträffa de möjligen negativa effekter som detta fordon skulle få om de framförs med 50 km/tim. När det gäller det moderata förslaget om att höja böterna för fortkörning, kan man undra varför inte majoriteten ställer upp bakom detta vårt krav. Skillnaden är ju bara att vi ser negativt på den s.k. 30-lagen, enligt vilken man direkt drar in körkortet för den som kör 31 km för fort. Vi ser den av oss föreslagna typen av böter som ett alternativ till den mycket hårda lagstiftning som vi i dag har. Att man skulle få en sämre trafiksäkerhet om man hade glesare intervaller mellan besiktningarna är inte alls säkert. Det finns andra varianter. Prot. 1987/88:21 Jag kan konstatera att om man ser de olika moderata förslagen i ett 11 november 1987 FENTEtSpe pe ktiv kommer de, om de genomförs; sammantaget —det kan jag Trafiksäkerhet och nästan garantera — att ge en bättre trafiksäkerhet än i dag på de svenska u ; & rn z ER trafikföreskrifter vägarna. Detta skall jag gärna utveckla vid ett annat tillfälle. Men, som sagt, Sten-Ove Sundström, varför skall Svensk Bilprovnings styrelse bestämma? Och på vilket sätt leder en höjning av försäljningsskatt på bilar till att trafiksäkerheten ökar?

Fru talman! Sten-Ove Sundström sade att reservation 4 är en märklig reservation. Jag kan förstå att Sten-Ove Sundström såsom en ivrare för en utveckling som leder mot ett alltmer socialistiskt samhälle och såsom en anhängare av monopol kan ha den uppfattningen och uppleva att detta är en märklig reservation. Vi som är anhängare och försvarare av en fri konkurrens och tror på att en sådan konkurrens befrämjar prisbildningen på ett positivt sätt och förbättrar servicen anser däremot inte att vi skulle ha intagit en märklig ståndpunkt. Vi finner det alldeles självklart att man väcker motioner och reserverar sig i denna riktning. Vi är starka anhängare av frihet. Vi är starka motståndare till monopol, även när det gäller de områden som vi nu diskuterar här. Det är därför inte konstigt att Sten-Ove Sundström och jag har precis motsatt uppfattning i just denna fråga. Det finns nämligen ideologiska skiljelinjer här. Sten-Ove Sundström upplever tydligen inte att reservation 5 skulle vara en märklig reservation. Men jag vill ändå fråga om Sten-Ove Sundström inte har uppmärksammat den alltmer växande kritiken mot det förhållandet att nya bilar skall besiktigas ganska snart efter det att de har inhandlats. Jag tror att det från bilägarnas sida finns en utveckling på gång i samhället, som leder till att en ändring måste komma till stånd. Vi har fört fram ett konkret förslag motionsvägen. Socialdemokraterna och regeringen är tydligen inte i dag beredda att ändra på de förhållanden som existerar. Vi är emellertid optimistiska när det gäller utvecklingen på detta område i framtiden.
Fru talman! Låt mig först säga några ord till Jan Sandberg när det gäller höjningen av accisen. Man kan notera att det egentligen på många områden redan har skett en sänkning av accisen. Detta har skett i syfte att förbättra miljön längs våra vägar. Det gäller nya katalysatorbilar. Sedan till provningsverksamheten som Hugo Bergdahl delvis var inne på. Låt mig då först konstatera att jag är förvånad över att folkpartiet sätter sig i knät på moderaterna när det gäller ett sådant förslag om att skapa konkurrens inom provningsverksamheten, som med mycket stor sannolikhet skulle missgynna just glesbygden och dess invånare. Just det obligatorium som finns i dag genom Svensk Bilprovnings försorg skapar lika service över hela landet. Servicen blir lika i storstäder och ute i våra glesbygder. Bilprovningen garanterar dessutom genom sin verksamhet att vi har en existerande service över hela landet. I Jag tycker vidare att Jan Sandberg på ett litet märkligt sätt kröp undan den 11 november 1987 knorr man har i moderatmotionen. Man påstår sig där vilja öka trafiksäker heten genom att höja hastighetsgränserna för husvagnar för att minska omkörningarna på våra vägar, samtidigt som man vill införa ett fordon som på ett helt annat sätt än tidigare begränsar hastigheten för många fordon och skapar fler omkörningstillfällen, dvs. den s.k. ungdomsbilen. Låt mig slutligen bara notera att jag tycker att Hugo Bergdahl gör ett väl märkligt hopp i denna debatt när han påstår att frågorna om bilprovningen och dess organisation över landet egentligen handlar om stora grepp av frihet. Såsom bilprovningen är organiserad i dag utgör den en garanti för att glesbygdens befolkning skall få samma service på detta område som tätortens. Det tycker jag är ett mycket fint mått på frihet när det gäller just detta område.
Fru talman! Jag kan än en gång konstatera att jag inte har fått ett enda svar från Sten-Ove Sundström. Jag vill anknyta till det Sten-Ove Sundström säger om att det har skett en sänkning av accisen i samband med införandet av katalysatorbilar. Det kan stämma, och det stämmer vid ett tillfälle. De andra höjningarna som har skett har däremot slagit rakt över hela bilparken — icke-katalysatorbilar och katalysatorbilar. Sammantaget har detta gett den effekten som jag hänvisade till i mitt inledningsanförande, nämligen att Sverige är på väg att hamna ordentligt i utförsbacken i vad gäller medellivslängden på de svenska bilarna. Det blir allt äldre och äldre bilar som finns på de svenska vägarna. Det för med sig många negativa konsekvenser ur trafiksäkerhetssynpunkt. Om man jämför med andra europeiska länder är faktiskt utvecklingen relativt skrämmande. När det sedan gäller ungdomsbilen och att den skulle innebära en minskad trafiksäkerhet, förstår jag inte riktigt resonemanget. Det handlar nämligen om att socialdemokraterna via en departementspromemoria som har varit ute på remiss har föreslagit i stort sett samma sak, med det undantaget att de vill ha en annan åldersgräns än den vi förespråkar. Jag tycker att Sten-Ove Sundström då skall ta avstånd ifrån det förslag som är ute på remiss. I annat fall får han närma sig oss när det gäller diskussionerna om en ungdomsbil och kanske också ställa upp på det förslag vi har om att ändra åldersgränsen på den typen av fordon. Det finns väldigt många positiva effekter, även trafiksäkerhetsmässiga, med att genomföra ett förslag till ungdomsbil enligt vår variant. Än en gång undrar jag om Sten-Ove Sundström inte kan svara på de två frågor jag ställt. Varför är det Svensk Bilprovnings styrelse, som skall bestämma var man kan besiktiga sin bil, i stället för indirekt konsumenten, genom att man ger möjlighet för andra än Svensk Bilprovning att besiktiga bilar? Sten-Ove Sundström kom i och för sig in på min andra fråga, men han besvarade den ändå inte. I reala termer, procentmässigt och hur man än räknar och oberoende av om man köper en katalysatorbil eller någon annan bil så blir det betydligt dyrare att köpa denna bil i dag än vad det var före 1984. Detta får till följd att — Prot. 1987/88:21 vi får allt äldre bilar på våra vägar. Detta får också en negativ trafiksäkerhets — 11 november 1987 mässig aspekt, som jag tycker att Sten-Ove Sundström bör tänka litet mera Trafiksäkerhet och
Fru talman! Det förvånar mig mycket att utskottets talesman tydligen inte ens har läst betänkandet. Sten-Ove Sundström påstår nämligen att folkpartiet har satt sig i knät på moderaterna när det gäller frågan om de krav som vi har fört fram beträffande bilbesiktningen. Jag vill bara konstatera, Sten-Ove Sundström, att folkpartiet har två motioner i denna fråga. Det borde räcka som underlag för att reservera sig när man inte får bifall till sina motioner. Vi är naturligtvis glada över att moderaterna är inne på samma linje som vi i denna fråga. Nu är vår förhoppning att vi blir fler vid nästa tillfälle när vi tar upp sådana motioner. Sten-Ove Sundström sade vidare att servicen i glesbygden skulle försämras om man genomförde en sådan avmonopolisering som vi talar för. Jag vill påstå att utvecklingen skulle bli precis den motsatta, Sten-Ove Sundström. Det finns t.ex. bilverkstäder även i glesbygden. Det argumentet tror jag således minst på. Sten-Ove Sundström vill gärna tala för frihet. Det kan väl inte vara riktigt att tala för frihet och samtidigt försvara monopol? Det går inte ihop, Sten-Ove Sundström.
Fru talman! Jag skall återigen svara på Jan Sandbergs frågor och hoppas att han lyssnar den här gången så att vi får den detaljen avklarad. Accisen på bilar har alltså sänkts just när det gäller katalysatorbilar. Det har varit en stor fördel, och det är naturligtvis en viktig åtgärd för att vi skall kunna förbättra miljön längs våra vägar i allmänhet. Jan Sandberg påstår att vi i Sverige har fått en betydligt sämre bilpark och att medellivslängden på våra bilar blir sämre och sämre. Han bör nog komma ihåg att det är tack vare bilprovningen och dess verksamhet som vi har en mycket bra standard på den svenska bilparken vid en internationell jämförelse. Det råder nog ingen tvekan om det. Detta tycker jag att Jan Sandberg borde fundera litet mer över innan han gör de påståenden som han har kommit med. Så till frågan om bilprovningen och varför vi bör ha den ordning som gäller i dag när det gäller kontrollbesiktningen. Genom bilprovningens organisation och uppbyggnad får människorna i det här landet en likvärdig service över hela landet, såväl glesbygdens folk som de människor som bor i tätorten. Låt mig dessutom understryka att det pågår viss försöksverksamhet inom bilprovningen. Man försöker t.ex. förbättra servicen genom kvällsöppna anläggningar och en flexiblare verksamhet, och det är positivt att notera de försöken. Hugo Bergdahl påstår att jag inte har läst betänkandet. Jag kan bara konstatera att folkpartiet återigen sitter i knät på moderaterna. Den synen 79 blir allt vanligare i sammanhang som gäller trafiksäkerheten. Jag har en viss 11 november 1987 förståelse för om Hugo Bergdahl försöker krypa ifrån detta obehagliga

Fru talman! Jordbruksutskottets betänkande 1 behandlar bl.a. motion 902. I den motionen vill jag uppmärksamma de problem som uppstår för människor i samband med stora översvämningar. Jag föreslår en rikstäckande fond finansierad av kraftbolagen för täckande av kostnaden för de skador som uppstår. Den fråga som behandlas är i dag högaktuell i Värmland. Klarälven svämmade över för ungefär tre och en halv vecka sedan. De drabbade frågar sig återigen: Får vi någon ersättning, och vem skall i så fall betala? Det som har hänt i Klarälvsdalen är ett bra exempel på de problem som jag vill ha åtgärdade. Utskottet avstyrker motionen och hänvisar till en utredning om dammsäkerhet. Jag är tacksam om utredningen kommer med förslag som löser ersättningsfrågan. Jag skall avvakta utredningens förslag, och därför avstår jag i dag från att yrka bifall till motionen. Utskottets konstaterande att översvämningar i huvudsak sker i oreglerade älvar måste jag ändå protestera mot. Det borde vara på detta sätt — det håller jag med om — men det är inte så. Jag bor själv i ett område där snart sagt varenda bäck är reglerad. Ändå drabbas vi av översvämningar. Det fungerar så även i andra delar av landet. Utskottet har tagit alldeles för lätt på den här frågan. Vägar förstörs, källarvåningar översvämmas och hela byggnader raseras eller flyter bort, för att nämna några exempel. I en del fall har också hela industrier raserats. Kraftbolagen, som äger vattenregleringsrätten, är ofta ovilliga att diskutera ersättningar till dem som drabbas ekonomiskt, trots att vattenkraftsproduktionen är mycket lönsam och mycket väl skulle tåla denna lilla pålaga. I allmänhet är det samhällets olika instanser som får gå in och täcka de ekonomiska skadorna, reparera vägar och broar eller återuppbygga en raserad industri, som i de flesta fall är mycket viktig ur regional synpunkt. Privatpersoner som drabbas har ytterst små möjligheter att få ersättning för skadad eller förlorad egendom. De försäkringar som numera är möjliga att teckna mot den här typen av skador har också, i den mån möjligheten utnyttjas, mycket hög självrisk. Privatpersoner drabbas ofta hårt ekonomiskt utan att de har möjlighet att få ersättning från dem som tjänar stora pengar på vattenregleringen. I många fall leder den här typen av problem till långa juridiska processer som är = Prot. 1987/88:21 dyrbara och slutar med att inga krav kan resas mot kraftbolagen. 11 november 1987 Jag har ett färskt exempel från Klarälvsdalen. Vattnet steg 70 centimeter. dj mellan kl. 1 och kl. 5 på natten. Det gäller en genomreglerad älv. Tre personer som låg och sov i en husvagn fick fraktas därifrån i båt. Då gick vattnet över golvet i husvagnen. Turistflottar med utrustning för hundratusentals kronor flöt bort. I ett lager innehållande byggnadsmateriel steg vattnet till en höjd av 1,4 meter. Detta är exempel på företag som blivit drabbade i en bygd som saknar arbetstillfällen, övre Klarälvsdalen. Privatpersoner drabbas också i många fall hårt ekonomiskt. I samtliga fall är det omöjligt eller näst intill omöjligt att få ersättning. Jag tycker att det borde gå att konstruera en fond som täcker den här typen av skador och som finansieras och eventuellt även förvaltas av kraftindustrin. En sådan fond skulle inte påverka vattenkraftsproduktionens vinster märkbart om den blir rikstäckande, men den skulle vara av mycket stort värde för de drabbade. Den nu rådande ordningen är inte rimlig. Privatpersoner och samhället i olika former får täcka kostnaderna när de uppstår, medan de som gör de stora vinsterna inte drabbas alls. Pengar skulle kunna betalas ut utan att man skulle behöva utreda skuldfrågan. Att det uppstår översvämningar i genomreglerade vattendrag skulle vara tillräckligt. Den nu rådande ordningen innebär att den som bosätter sig intill en reglerad älv får skylla sig själv och att den som äger regleringsrätten nästan aldrig gör fel. Jag tror inte att den ordningen är bra i längden ens för kraftbolagen. Herr talman! Jag lovar att återkomma i frågan. Med detta anförande — under vilket andre vice talmannen övertog ledningen av kammarens förhandlingar — var överläggningen i detta ärende avslutad.